Herr talman! Jag vet snart inte för vilken gång i ordningen jag står och kommenterar en vpk-reservation med krav på att transportrådet skall avskaffas. I år har vpk tyvärr också fått följe av miljöpartiet. I år används som argument för att transportrådet skall avskaffas att rådet ”verkar för transportlösningar som går stick i stäv med kraven på en miljöanpassad trafikpolitik”. Jag frågar mig: Vad är detta för trams? Sedan tvingades jag då att lyssna till Viola Claesson. Hennes inlägg gällde ett ärende som kammaren skall behandla i morgon, nämligen köpet av interregional persontrafik på järnväg. Låt mig ändå säga att Viola Claessons inlägg var en skymf mot transportrådet, dess styrelse och dess generaldirektör. När generaldirektören Norrbom besökte utskottet, redogjorde han på ett mycket klarläggande sätt för frågan, och det visar att den här gången som många andra gånger har Viola Claesson hamnat fullständigt snett. Jag tycker, herr talman, att man skall betacka sig för inlägg här i kammaren med fruktansvärda angrepp på personer som inte kan försvara sig. Nej, det är nu en gång så att transportrådet inte bedriver någon egen trafikpolitik, utan de människor som jobbar på transportrådet fullgör på ett mycket lojalt sätt de arbetsuppgifter som de har blivit ålagda av regeringen och riksdagen. Under årens lopp har också många nya uppgifter av en enig riksdag lagts på transportrådet. Jag skall inte här stå och räkna upp alla de centrala uppgifter som transportrådet har ålagts att utföra, men klart är ändå att riksda gens trafikpolitiska beslut 1988 innebär omfattande ändringar av transportrådets uppgifter. Beslutet innebär både ökade och minskade uppgifter. Därför tillkallades en särskild utredare som skulle se över transportrådets verksamhet, och han slutförde sitt uppdrag i januari i år. Hans förslag är för närvarande ute på remiss, men det bör framhållas att utredaren inte har föreslagit att transportrådet skall avskaffas utan i stället föreslagit vissa ändringar av arbetsuppgifterna. Om jag sedan skall gå över till persontransportstödet vill jag framhålla — och det har jag sagt många gånger tidigare — att det aldrig har varit meningen att transportstödet skall avse resor för egenföretagare. Det är tyvärr mycket svårt att göra en avgränsning av vad som är privatresor och resor i tjänsten för en egenföretagare. Avsikten med persontransportstödet har varit att det skall gälla de anställda. Nu är förhållandet det att även persontransportstödet är föremål för en översyn. Jag är medveten om att moderaterna inte har mycket till övers för regionalpolitik, men jag kan hålla med Tom Heyman om, samtidigt som jag beklagar det, att persontransportstödet inte har utnyttjats i den utsträckning som man avsåg från början. För att så gå över till handikappanpassning av kollektivtrafiken, vill jag nämna att det avsattes 50 miljoner i 1988 års trafikpolitiska beslut för bidrag till kommuner och trafikhuvudmän för investeringar som underlättar för handikappade att använda kollektiva färdmedel. Hittills har ca 35 miljoner av anslaget fördelats, och det är därför i dag för tidigt att ta ställning till om det finns behov av ytterligare medel för ändamålet. Man kan alltid tycka att handikappanpassningen har gått för långsamt, men transportrådets utvärdering av handikappanpassningen visar att 1979 års beslut i det stora hela har följts. Enligt det beslutet skulle enkla åtgärder som underlättade för stora grupper genomföras under en tioårsperiod. Transportrådet kom också i utvärderingen fram till slutsatsen att tiden nu är mogen att gå vidare med handikappanpassningen, och det skall vi naturligtvis göra. Men när jag lyssnar på Anders Castberger, tycker jag att han tar iså att jag nästan blir ängslig för att han skall krevera. Om vi avsätter ytterligare 50 miljoner till handikappanpassning, så är inte det samma sak som att vi därmed har löst problemet för de handikappade, för problemet är inte så enkelt. Jag vill också betona att utskottet fäster mycket stor vikt vid det arbete som sker för att öka handikappanpassningen av kollektivtrafiken. En grundläggande transportförsörjning i form av en god tillgänglighet för alla i samhället är ett av de viktigaste trafikpolitiska målen. Därför bör också människor med funktionshinder så långt det är möjligt kunna delta i arbetsoch samhällsliv på samma villkor som andra medborgare. Det är angeläget att skyndsamt handikappanpassa kollektivtrafiken, men vi anser ändå att regeringen bör avvakta med att ta ställning till transportrådets utvärdering. Herr talman! Till sist något om stödet till skärgårdstrafiken. Statsbidraget till denna typ av trafik är avvecklat sedan en tid tillbaka. Eftersom det är de kommunala trafikhuvudmännen i länen som nu har ansvaret för lokal och regional kollektivtrafik är det också huvudmännen som närmast får ta ställning till ett sådant här stöd. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Kanske har Olle Östrand blivit totalt chockad över att det finns dokument som visar att transportrådets chef Claes-Eric Norrbom har använt sig av lögnen. Jag har lett i bevis att det faktiskt var på det sättet, och jag tycker att Olle Östrand i morgon skall läsa protokollet mycket noga. Jag kan dessutom lova att serva Olle Östrand med alla de handlingar som finns. Jag förstår att han inte har läst dem. Om man har fattat vad det handlar om är det omöjligt att uttala sig som Olle Östrand här gjorde. Men Olle Östrand kanske inte vill se vad det handlar om. Det är väl, Olle Östrand, ganska klart att den utredning som har arbetat med detta inte skulle våga ta initiativet att avskaffa transportrådet. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att inte alla ledamöter som sitter i transportrådet är här när vi nu diskuterar dessa frågor som handlar om transportrådet och transportrådets roll och agerande. Det är ju inte i morgon vi skall diskutera detta, utan vi gör det nu — eller hur, Olle Östrand? Om jag inte är alldeles felunderrättad sitter Margit Sandéhn med i transportrådet. Jag gissar att i varje fall de ledamöter som sitter med i transportrådet har läst alla handlingar som finns. Om inte heller de har läst dem, går de väl att skaffa fram, eller så kan de läsa innantill i protokollet. Det skulle aldrig falla mig in att stå här i talarstolen och påstå att jag citerar ur handlingar som kommer från transportrådet när de egentligen kommer någon annanstans ifrån eller helt enkelt är rena påhittet. Detta är ju fullständigt självklart! Jag menar att transportrådet och dess chef har förverkat sitt förtroende. I transportrådet sitter tre riksdagsledamöter som man väl får anse har civilkurage nog att om de får reda på tillräckligt mycket kämpa emot herr Norrboms agerande. Men förutom dessa riksdagsledamöter sitter i transportrådet företrädare för näringslivet som har gjort minst lika stora blundrar som Claes-Eric Norrbom själv. Jag vill här påminna om att en av direktörerna på Volvo häromåret sade att några träd får man väl offra för att kunna bygga ScanLink-motorvägen i Bohuslän. Han hade ingen aning om hur stark opinionen var, och det blev också ett ramaskri emot att en person som sitter i transportrådet kunde agera på det sättet. Åter till Olle Östrand. Jag vädjar till Olle Östrand att försöka sätta sig in i de handlingar som finns i ärendet. Han skall få ett exemplar av det pressmeddelande som Claes-Eric Norrbom skickade ut den 12 september.
Herr talman! Jag vet inte om Olle Östrand har missuppfattat vad vi motionerade om. Det gäller i detta fall avskaffandet av transportrådet. Bakgrunden till vår reservation var en motion från miljöpartiet. Avsikten var att det hela skulle omorganiseras och att man i stället skulle inrätta ett verk för transporthushållning. Jag konstaterar att den omorganisation som föreslås i den enmansutredning som Olle Östrand och tidigare även jag har refererat till delvis går i rätt riktning. Fördelen med att avskaffa en organisation och i stället sätta upp en annan är att man på det sättet även kan byta företagskultur och ta ett helt nytt grepp för att verkligen på ett bra sätt kunna börja om från början. Det kan ibland vara nyttigt och kanske t.o.m. nödvändigt. Vår bedömning är att vi i detta fall skulle vinna på att göra på det sättet i stället för att gå med små, små steg i en befintlig struktur som har visat sig vara rätt bökig och besvärlig på många sätt. Jag hoppas att Olle Östrand bättre förstår vad reservationen handlar om efter denna förklaring.

Herr talman! Det finns många sätt som framstår som ganska enkla när det gäller att handikappanpassa tåg och bussar, t.ex. genom att inrätta plana insteg, lyftanordningar osv. Detta är ett krav som gäller för alla andra områden i samhället, men när det gäller transportmedel stångar den handikappade ofta förgäves mot byråkrati, likgiltighet och, inte att förglömma, hänvisningar till att det blir för dyrt. Självfallet löser man inte, Olle Östrand, alla handikappades problem med ytterligare 50 milj.kr. Det behövs så mycket mer. Men socialdemokraterna är inte beredda att anslå ens detta. Det är visserligen riktigt att de hittills anslagna medlen ännu inte har tagit slut, men detta ger oss ju en möjlighet att hinna fatta beslut om nya medel innan budgetåret träder i kraft och vi hamnar i en penningknipa. I detta läge har Olle Östrand fått utskottet med sig på att det är för tidigt att nu ta ställning till behov av ytterligare medel. Gå ut, Olle Östrand, och fråga den rörelsehindrade om han tycker att det är för tidigt att nu göra slag i saken med en handikappanpassning av transportmedlen! Detta gör emellertid inte Olle Östrand, utan han begraver denna fråga i utredningskvarnen. När det gäller orättvisan med transportstödet får vi bara veta att socialdemokraterna i vanlig ordning har begravt även denna fråga i en utredning. Det kunde då vara intressant att få veta om ändå inte socialdemokraterna här i riksdagen har någon enda uppfattning i själva sakfrågan. Är det, Olle Östrand, eller är det inte rimligt att egenföretagarna får samma behandling som andra småföretag på detta område?

Herr talman! Jag skall inte förlänga diskussionen med Viola Claesson om ett ärende som skall behandlas i morgon. Det märkliga med Viola Claesson är att oavsett om hon diskuterar transportrådet, handikappanpassning eller köp av persontrafik på järnväg så hamnar hon ändå till slut på P G Gyllenhammar eller ScanLink. Den här gången hamnade hon på ScanLink. De frågor som Roy Ottosson tar upp behandlas redan nu av transportrådet. Transportrådet har ansvar för trafikplanering, och i trafikplaneringen ingår att ta miljöhänsyn. Jag har därför mycket svårt att förstå att allting skulle bli bra bara man ändrar namnet på ett verk. Så fungerar det inte i verkligheten. Vi kan, Anders Castberger, vara överens om att vi kanske borde ha gjort mer för de handikappade. Men jag vill erinra om att vi, när vi inrättade riksfärdtjänsten 1981, anslog 20 miljoner. I årets budget, som vi behandlar i dag, anslår vi 96 miljoner för riksfärdtjänsten. Det är en ökning på ungefär 400 90. Vi har i dag krav på att alla publika byggnader skall vara handikappanpassade. Det kostar många hundra miljoner varje år att göra publika byggnader anpassade för handikappade. Vi bygger bostäder för handikappade med mycket stora statliga bidrag. Visst har det gjorts en hel del för de handikappade. Sedan kan man alltid diskutera om det har gjorts nog. Men det måste också vara riktigt att i detta läge, när transportrådet gör en utvärdering av handikappanpassningen och den kollektiva trafiken, avvakta denna utredning för att se vilka ytterligare åtgärder och medel som behöver sättas in för att göra kollektivtrafiken ännu mer handikappvänlig. Detta är inte samma sak som att man försöker bromsa det hela. Vi arbetar på detta sätt i kammaren i andra sammanhang. Det bör vi göra även när det gäller de här frågorna.

Herr talman! Jag tror att jag skall nöja mig med att ställa raka frågor till Olle Östrand så att han slipper stå för fler förvirrade och förvirrande inslag. Är det inte så, Olle Östrand, att vi nu diskuterar trafikutskottets betänkande om transportrådet m.m.? Är det inte så att det i transportrådets pressmeddelande, som jag har överlämnat och som det går att läsa innantill i, undertecknat av Claes-Eric Norrbom, står att läsa följande: ”Den kostnadsram som transportrådet har att utgå från är i enlighet med riksdagsbeslutet 618 miljoner kronor”? När detta skrevs den 12 september 1989, hade riksdagen då fattat ett sådant beslut, Olle Östrand? Är det ett riktigt påstående i Claes-Eric Norrboms pressmeddelande, eller är det ett oriktigt påstående? När Claes-Eric Norrbom har åkt runt i landet och förhandlat om trafiken och sagt att han har att rätta sig efter en ram på 618 milj.kr., för det har man bestämt i riksdagen, har detta då varit ett rättvisande påstående, Olle Östrand? Det går att svara ja eller nej på alla dessa frågor. Man får naturligtvis ibland använda sådana krångliga ord som ”Scan Link”. Det hör också till vägtrafiken. Det är inte vpk som har döpt vägsträckor och givit dem sådana namn som Scandinavian Link eller ScanLink. De namnen använder man naturligtvis ofta i debatten när man talar om vad det hela går ut på. När man talar om vägar är det litet svårt att undvika de miljardsatsningar till bl.a. det privata näringslivet som regeringen har gått i spetsen för. Detta betänkande handlar också om handikappanpassningen. Jag har i mina tidigare inlägg inte hunnit nämna denna. Vpk har också i år väckt en motion. Vi i vpk anser, precis som de andra talarna från folkpartiet och miljöpartiet som tidigare varit uppe i debatten, att det skall anslås mer pengar. Självfallet behövs dessa ytterligare 50 milj.kr. för att det skall bli rejäla tag. Jag vill slutligen säga följande till Olle Östrand: När man skall diskutera handikappanpassning av kollektivtrafiken, då skall man väl inte tala om bostäder?

Herr talman! Jag vet inte om Olle Östrand lyssnade till mitt första anförande där jag talade om vad det nya verket för transporthushållning skulle syssla med. Förutom de uppgifter som transportrådet har i dag — uppgifter för central trafikplanering, och framför allt den rätt viktiga prognosverksamheten — skulle myndigheten ta över en del uppgifter av liknande art som utförs av de andra trafikverken. Jag sade också att en del av det som transportrådet i dag gör bör flyttas över till trafikverken. Liknande synpunkter när det gäller transportrådet kommer också från enmansutredaren. Att på detta sätt ta ett nytt grepp är ett sätt att börja om från början för att få en bra struktur i stället för att lappa på en gammal organisation om och om igen. Det är egentligen ingenting märkvärdigt med det. Men Olle Östrand har kanske bundit sig så hårt när det gäller transportrådet att han vill slå vakt om det. Jag vill ge ett konkret exempel på vad det är som brister. I det trafikpolitiska beslutet från 1988 står det att man skall samordna investeringarna i de olika trafikslagen. Den samordningen sker med snigelfart, om den nu sker alls. När vi i trafikutskottet besökte vägverket i höstas kunde man där berätta för oss att man själv känt sig manad att ta tag i dessa frågor för att få någon ordning på det hela. Man lider av den nuvarande ordningen. När järnvägen inte fungerar och när sjöfarten längs kusterna inte heller fungerar, hamnar trafiken på vägarna, och vägverket får problem att klara av att sköta vägarna. När vägverket tvingas att gå in och göra någonting som det egentligen inte alls är ålagt — dvs. att samordna verksamheten inom alla trafikverk och bjuda in dem, eftersom det helt enkelt saknas statlig styrning på det här området — är det någonting som är fel. Det bör man kunna se över utan att ta till brösttoner alltför mycket. Jag tycker att Olle Östrand bör tänka över detta förslag. Det är möjligt att det går att förvandla transportrådet till någonting bättre, men det är svårt att veta. Jag tror att förutsättningarna för att få fram någonting bra blir bättre om man skapar ett nytt verk, lyfter bort transportrådet, tar ny sats och får ett bättre helhetsgrepp.

Herr talman! När man hör hur Olle Östrand argumenterar för den socialdemokratiska inställningen måste man fråga sig om det inte var seriöst menat med ett anslag till handikappanpassning i samband med det trafikpolitiska beslutet år 1988. Det kanske bara var fråga om tomma ord. Olle Östrand kom in på frågan om riksfärdtjänsten. Vem var det som föreslog riksfärdtjänstens införande? Jo, det var folkpartiet i regeringsställning. Vem var då i opposition mot det? Det var socialdemokraterna. Nu skall transportrådet komma med en utvärdering av effekterna av de åtgärder som vidtagits under tio år. Men därefter skall vi avvakta regeringens presentation för riksdagen av resultatet av denna utvärdering. Sedan skall regeringen fundera på vilka åtgärder som borde vidtas, och därefter skall regeringen enas om att lägga fram förslag till riksdagen. Hur kan socialdemokraterna påstå att det nu är för tidigt att göra någonting för de handikappade? Så står det faktiskt i den av socialdemokraterna dikterade texten i betänkandet. Kan Olle Östrand åtminstone ge ett svar på frågan när regeringen kommer med samma förslag som folkpartiet redan nu har tagit fram?
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det var den borgerliga regeringen som föreslog ett anslag för riksfärdtjänsten på 20 milj.kr. Men det var under en socialdemokratisk regering som det här anslaget höjdes till 96,5 milj.kr. eller med ca 400 96. Det är så det ligger till i realiteten. Jag anser fortfarande att det är riktigt att vi skall vänta på den utvärdering som transportrådet skall redovisa. Vi får därefter på basis av den utredningen ta ställning till hur vi skall arbeta vidare med handikappanpassningen av kollektivtrafiken. Vi skall då naturligtvis anslå de pengar som behövs. Det viktiga för mig är inte vad ett verk heter, utan vad det sysslar med, Roy Ottosson. Faktum är att transportrådet arbetar med samma saker som det nya verket för transporthushållning kanske skall arbeta med. Jag blir litet ängslig när jag läser argumenten för det nya verket. Där står det att om en ny väg skall byggas eller om en gammal i större utsträckning skall byggas om, skall det vägas mot alternativa investeringar i järnväg eller sjöfart för att klara samma transportbehov. Samma sak skall gälla flygplatsinvesteringar m.m. Skall detta, Roy Ottosson, tolkas så, att vi skall använda detta verk för att så långt det går minska väginvesteringar till förmån för järnvägsinvesteringar? I vårt avlånga land finns det stora delar där vi över huvud taget inte har någon järnväg. Människorna är beroende av bra vägar. Utan bra vägar skulle vi inte kunna ha den spridda befolkning och det näringsliv som vi har i vårt land. Skall vi koncentrera alla resurser på järnvägar är jag ängslig för att vi får en fruktansvärd koncentration av människor och näringsliv i det här landet. Jag tror ingen önskar det.
Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag har en viktig och väl genomtänkt motion som till min oförställda förvåning avstyrkts av utskottet. Motionen gäller godstransportstödet. Stödet infördes 1971 av regionalpolitiska skäl. Man skulle försöka göra Sverige litet rundare. Stödet blev reviderat i en mera omfattande form 1980 och 1981. Sedan dess har regelsystemet varit i stort sett oförändrat. Stödet omfattar fraktbidrag i efterskott till företagen. Stödet lämnas för transporter på järnväg eller för yrkesmässig trafik på landsväg. Det lämnas också för transporter av varor som förädlas inom stödområdet till heleller halvfabrikat. Stödet utgår också till råvaror och halvfabrikat som anskaffas av företag inom stödområdet. Geografiskt omfattar detta Norrland och de flesta stödområdeskommuner. Ludvika och Smedjebacken — eller Västerbergslagen som vi säger i dagligt tal. När vi först uppmärksammade problemen — det var mitt under den värsta industrikrisen med nedläggningar av gruvindustrin — fann vi att stödet var ganska oförmånligt för just den här delen av länet. Det har väckts ett tiotal motioner i ämnet sedan 1980, och dessa har avslagits. De skäl som jag har läst mig till har hela tiden varit ganska grunda. Man har anfört näringsgeografiska skäl. De företag som finns i Ludvika och Smedjebacken skulle inte uppfylla de avståndsbestämmelser som finns. Men det har icke på något sätt närmare redogjorts för hur detta skulle gått till. Ett annat skäl har under hela decenniet varit att utredning pågår. När jag kom till riksdagen förra året fullföljde jag dessa motioner. Min motion blev då avslagen på grund av regionalpolitiska kommitténs pågående arbete. I år, 1990, avstyrks min motion på grund av att samma kommitté, som förutsattes ha granskat saken noggrant och väl avvägt, inte hade hunnit med detta. Till följd härav skall en särskild utredningsman tillkallas. Det lär komma ett förslag i september i år. Sett mot dagens besked kan man förstå detta. Men sett över en tioårsperiod måste man få säga att någon gång skall en utförlig motivering anges. I kväll är det dags för utskottets majoritetstalesman att göra det. Vilka är skälen egentligen? Är de geografiska? Nej, ingalunda. Avesta och Hedemora kommuner ligger på ungefär samma breddgrad. Är det företagens marknader? Jag skulle vilja ha en beskrivning av om detta lösa påstående stämmer. Är det ont om medel? Nej, det är det inte. I budgetpropositionen framkommer det att detta är ett förslagsanslag. Anslaget är volymberoende till sitt regelsystem. Jag vill faktiskt hävda att det just nu är rätt tillfälle att göra en revidering av de geografiska zonerna. Den regionalpolitiska propositionen lämnades för någon vecka sedan. Den har samma målsättning som den som anges i min motion. Grängesbergs gruvor, med ungefär 700 man sysselsatta, lades ned slutgiltigt vid nyåret 1989/90. Det finns alltså ett stort behov av en industriell förnyelse i det här området. Ett transportstöd skulle vara ett gott hjälpmedel i det avseendet. Jag vill verkligen framhålla att pengar finns just för Västerbergslagen. Se bara på fiaskot med stödet till Asea Brown Boveri på 200 milj.kr., där målsättningen var plus 500 arbeten men blev minus 200 arbeten och där 11 milj.kr. utnyttjades av de 200 miljonerna. Den som har tittat litet närmare på detta vet att det aldrig fanns någon substans i det riksdagsbeslutet och i löftena från dåvarande industriministern. Detta har nu bekräftats. Nåväl, i tillläggsbudget 2 anslås nu 158 milj.kr. till Västerbergslagen och inre Norrland. Regeringen bör, enligt vad man vill, få utforma reglerna för användningen av dessa 158 milj.kr. Mot bakgrund av att pengarna finns och att man har en gemensam målsättning nyss angiven i den regionalpolitiska propositionen — använd då denna typ av fullmakt för att ändra indelningen av transportstödet så att Ludvika och Smedjebacken åtminstone kommer i transportstödzon 1! Jag är övertygad om att det skulle bli ett gott stöd för en industriell rekonstruktion. De socialdemokratiska kommunalråden i de båda kommunerna tycker det samma. Länsstyrelsen har upprepade gånger uttryckt oförståelse för avsla — Prot. 1989/90:95 gen på motionerna under 80-talet. 28 mars 1990 Detta är ett väl etablerat stödsystem som är granskat av riksrevisionsver ket, och det uppfyller kraven på snabbhet och enkelhet i hanteringen. Det Transpi ortrådet, tillfredsställer också näringslivets krav på fasta spelregler, eftersom det har transportstödet m.m. funnits så länge — och det tycker jag är viktigt. Vilka är motiven? Har utskottet några motiv utöver den ytterst kortfattade beskrivning som finns i betänkandet? Jag kan lägga till att trots utredaren har regeringen visat handlingskraft i så måtto att man har ändrat reglerna för persontransportstödet. Man har låtit länets tillväxtcentrum, Borlänge kommun, just i år bli delaktigt av den stödformen. Jag tycker att det vore mer angeläget att det utsatta Västerbergslagen blev föremål för en ytterligare stödform.

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till moderaternas reservation nr 7 som är fogad till detta betänkande. Den uppfattning som uttrycks i vår motion är att SJ:s monopol när det gäller stomnätet skall brytas. Vi menar att för SJ:s del — som för alla andras — är det nyttigt med fri konkurrens. Historien har gång på gång visat att det är bäst för många människor när det råder en fri, öppen och ärlig konkurrens. Ändå är vi medvetna om att just i vad gäller fallet med SJ kan fri konkurrens i vissa lägen innebära problem. Det kan bli problem om någon skulle gå in och lägga anbud på de få järnvägslinjer i Sverige som i dag är lönsamma och bärkraftiga, och sedan inte ta ansvar för de övriga delarna som inte ger samma goda ekonomiska resultat. Vi menar att SJ borde ta till vara de olika chanser och möjligheter som finns till att låta sig utsättas för konkurrens. Det vore nyttigt för SJ, för skattebetalarna och för hela svenska folket. Man kan givetvis inte privatisera eller konkurrensutsätta alla verksamheter. Det går inte att privatisera eller lägga anbud på domstolsväsendet, på polisens verksamhet eller på försvaret. Dessa myndigheter får försöka effektivisera sin verksamhet utifrån de lärdomar som har dragits framför allt av de verksamheter som är utsatta för konkurrens. Vi moderater vill inte utsätta SJ för konkurrens för konkurrensens egen skull, utan för att vi tror att konkurrens vore bra för SJ och framför allt för svenska folket. I detta betänkande kan vi läsa om någonting som ändå tyder på en positiv framtid, nämligen om en eventuell Arlandabana, där det är tänkbart även med enskilda, privata finansiärer. Fru talman! Nu accepterar man tydligen privata finansiärer i fråga om Arlandabanan. Jag skulle då vilja rikta en fråga till majoritetsföreträdaren: Beror detta på penningbrist eller är det fråga om ett nytänkande så, att man även framöver kommer att tillåta blandade satsningar av den här typen? Fru talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservation nr 7.

Fru talman! Jag trodde egentligen att man inte skulle behöva anmäla sig till denna debatt. Orsaken till detta är att vi tvärtom borde ha varit eniga i utskottet när det gäller den här frågan. Varför säger jag så? Jo, vi har alla ett krav på att SJ skall gå ihop ekonomiskt. Om så inte är fallet är det upp till staten att köpa den trafik som kan behövas. Det är alltså inte meningen att kostnaderna skall läggas över på länstrafiken, utan i stället skall staten gå in och bidra. Man kan fråga sig varför jag sade att vi borde ha varit överens. Enligt mina erfarenheter utifrån fältet när jag har mött inte bara centerpartister utan även folkpartister, moderater och socialdemokrater har kritiken varit massiv mot det anslag på 618 milj.kr. som regering och riksdag har beslutat om. Antingen har man avstått ifrån, precis som nu, att köpa upp trafik och SJ säger att man då lägger ner trafiken, eller också har man sagt att det är länstrafiken som skall ta över i stället. Detta säger jag inte enbart som centerpartist, utan jag kan läsa innantill i motioner från andra partier. Man tar där upp att principerna för kostnadsfördelning inte följs och att besluten om vilken järnvägstrafik som skall upphandlas inte blir föremål för tillräcklig politisk behandling. Det här har en socialdemokratisk ledamot från Östergötlands län skrivit. När jag har träffat kommunalråd och landstingsråd som är ”s-märkta” har de varit fullständigt eniga med övriga partier i denna kritik emot handläggningsordningen. Vi hade en debatt här i går i riksdagen som handlade om transportrådet. Man kan i och för sig diskutera om det är transportrådet eller denna kammare som skall ha ansvaret. Om man säger att det är denna kammare som har ansvaret så hade jag trott — jag vänder mig till Jarl Lander som är majoritetens företrädare — att vi skulle ta de skrivningar som vi har fått från Svenska lokaltrafikföreningen på allvar. Den har inte gått in för detta för skojs skull. Det måste bli konsekvensen om man säger att riksdagen skall vara ansvarig för det som behöver köpas upp. Då kan man säga att riksdagen tycker att det är onödigt att köpa upp den trafiken. Jag vet att det finns väldigt många här, även moderater, som anser att man skall satsa på järnvägen i framtiden. Då kan vi ju inte lägga ner en mängd trafik. Är det då meningen att länstrafiken skall ta över ansvaret? Jag har sagt detta tidigare här i riksdagen, och jag vill återigen påpeka det. Om man utanför Göteborg, Borås eller Linköping har så dåligt med arbetsplatser att man åker in till resp. ort för att arbeta, är det en lokal resa. Om däremot en riksdagsman i landet åker in till Göteborg t.ex. ifrån Kungsbacka eller åker mellan Skänninge och Mjölby, är det ingen lokal resa. Det är en anslutningsresa till riksnätet. En mängd motioner till riksdagen visar på detta förhållande. Vi kan ta banan Gävle-Mjölby som exempel. Själv skulle jag en gång i somras åka tåg upp till Gävle, och då tänkte jag naturligtvis byta tåg i Hallsberg. Icke sa Nicke. Det gick inte. Det blev att åka över Stockholm i stället. Det är detta som det här handlar om. Det är inte länstrafiken som skall ha ansvaret. När vi gjorde ett besök hos Örebro länstrafik fick vi oss detta förelagt och man visade hur man gör, man lägger ner trafiken. Mot den bakgrunden är självklart att detta måste vara en fråga som riksdagen i stället skall se till. Ifrån centerns sida — vilket framgår av reservation nr 1 om köp av interregional persontrafik — har vi föreslagit att man skall öka stödet för att kunna göra köpen ute. Det är precis detta man vill från länens sida. I reservation nr 4 har vi tagit upp en ny handläggningsordning. Det har förorsakat mycket diskussion, som jag också har deltagit i här i kammaren tidigare. När vi fattade beslutet om 618 milj.kr. visste vi egentligen inte hur mycket trafik vi skulle få för det. Sedan visade det sig av det betänkande som nu ligger på riksdagens bord att det inte räckte till den trafik som man hade tänkt sig. Det finns anbud här från SJ t.ex. om sträckan mellan Borås och Göteborg och mellan Gävle och Mjölby, som definitivt inte handlar om någon lokal trafik. Vill man ha banorna kvar i framtiden, för att bl.a. kunna ta fram trafiken till de stora stamnäten, är det självklart att det är riksdagen som måste satsa de pengarna. Det är icke länstrafiken som skall göra det. Om vi har sagt att SJ skall gå ihop, kan vi inte kräva att SJ skall göra det heller. Vi har därför ställt krav på en ny handläggningsordning. Det förvånar mig, Jarl Lander, att vi inte är överens, eftersom George Andersson här i denna kammare har sagt att han är beredd att ta fram en sådan. Jag vill även säga några ord om reservation nr 8, som gäller bidrag endast för tågtrafik. I denna reservation följer vi upp vad vi tidigare har sagt i frågan. Vi tycker att det är rimligt att det bara gäller tågtrafiken och att man inte skall stimulera nedläggning av tågtrafik och satsning på busstrafik. I reservation nr 9 är det fråga om bidrag för återupptagen tågtrafik. Vi tycker att det är rimligt att på de ställen där man anser att man vill satsa på den miljövänliga trafik som det är fråga om när det gäller spårbunden trafik, borde man också kunna komma i åtnjutande av bidrag. Låt mig också säga något om konkurrens, eftersom reservation nr 7 — som vi inte har anslutit oss till — handlar om konkurrens på stomnätet. Ifrån cen terns sida är vi mycket positiva till konkurrens. Det finns dock inte förutsättningar för konkurrens på en mängd ställen, så länge vi inte har byggt ut ett ordentligt stomnät här i landet. Detta har vi från centerns sida förfäktat gång efter annan. Till årets riksdag, liksom till förra årets, har vi föreslagit 40 miljarder för att bygga ut järnvägen. Den dag vi har en utbyggd järnväg har vi också möjligheter att få en konkurrens på spåren av en helt annan dignitet än det är fråga om nu. I dag finns det i stort sett inte konkurrens någonstans, förutom på några länsjärnvägar. I Småland har man dock lyckats med att BK-tåg har tagit över. Vi är således för konkurrens, men vi skall då också ge förutsättningar för en riktig sådan. Det gör man inte så länge man snålar på anslagen till utbyggnad av det via banverket. Vi har därför föreslagit 40 miljarder. I trafikutskottet diskuterade jag med Rolf Clarkson att vi kunde gå med på den reservationen under förutsättningar att moderaterna ställer upp på våra 40 miljarder. Då skulle det finnas en möjlighet att tänka sig en konkurrens i framtiden. Fru talman! Jag vill avsluta mitt inlägg med att rikta en fråga till majoritetens företrädare Jarl Lander. Av vilka orsaker ställer ni inte upp på vad era egna partivänner ute i landet egentligen vill? Varför ställer ni inte upp på vad vi själva har beslutat oss för? Vi har beslutat om att SJ skall vara lönsamt, att det är staten som skall handla upp den trafiken samt avgöra om vad som är regional trafik resp. rikstrafik. Det sistnämnda tror jag är mycket viktigt att vi lär oss att hålla i sär. Arbetsresor och pendelresor skall länstrafiken svara för, men det kan aldrig bli tal om att länstrafiken skall svara för resor fram till stomlinjenätet. Skall vi ha ett bra nät i framtiden — det gäller både för godsoch persontrafik — är vi också tvungna att satsa på järnvägen nu. Vi kan inte bara lägga ner banor och ställa in en massa turer. Gör vi som det står i handlingen, nämligen att man drar in en mängd turer — t.ex. mellan Mjölby och Hallsberg, Hallsberg och Gävle, Göteborg och Borås — blir förutsättningarna för människor att kunna åka tåg mindre och mindre. Man får ta bilen i stället, och sedan fortsätter man med det. Detta är, fru talman, en järnvägsoch en miljöpolitik som vi från centern inte kan ställa upp på. Jag ber slutligen att få yrka bifall till de reservationer som centern står bakom.

Fru talman! Jag noterar med tacksamhet att Rune Thorén och centerpartiet är varma anhängare av konkurrens men att de i brist på likvida medel inte anser sig kunna få konkurrensen att fungera.
Fru talman! Om man skall konkurrera, skall det också finnas riktiga förutsättningar för det. Så länge vi inte har dubbelspår på den lokala sidan och framför allt på stomlinjenätet är det inte möjligt att köra en riktig tågtrafik och konkurrera. Vi måste tillskapa de förutsättningarna. I dag förekommer konkurrens på vägnätet, där man kan anlita vilket företag som helst. För att vi skall bli trovärdiga när vi går ut med ett konkurrensresonemang för järnväg är det nödvändigt att vi gör rejäla satsningar på en järnvägsutbyggnad. Därefter kan man få en konkurrens mellan olika företag. Det kan t.o.m. bli så att företagen själva kan ha både lok och vagnar i framtiden som de kan köra med. Detta kan då regleras med en bra trafikreglering. Men, som sagt, vi har i dag ännu inte dessa förutsättningar. Det finns då enligt vår mening ingen större fördel med att diskutera konkurrens.
Fru talman! Det är bevisat att just den fria konkurrensen skapar de förutsättningar, möjligheter och resurser som centerpartiet i dag säger att man saknar.
Fru talman! Sten Andersson, vi får ta upp denna diskussion en annan gång. Jag förstår inte hur dessa möjligheter skall kunna tillskapas, att man skall få en järnväg. Vi menar ju att staten skall satsa på infrastrukturen. När man väl har gjort det, kan jag hålla med om att det kan tillskapas nya resurser genom konkurrens. Så länge det inte finns en järnväg att köra på är det helt omöjligt att konkurrera på lika villkor.

Fru talman! Vpk har i en särskild motion krävt att staten skall ta det fulla ekonomiska ansvaret för den interregionala tågtrafiken. I dag skall vi diskutera anslagen för denna trafik, som kallas för den icke lönsamma persontrafiken på stomjärnvägsnätet. Vi diskuterade trafikutskottets betänkande om transportrådet i går kväll. Då handlade det mer om transportrådets funktion och frågan om transportrådet skall avvecklas och ersättas med ett annat organ med andra uppgifter. Vpk går på den linjen, att transportrådet bör ersättas med ett bättre organ. I går kväll beskrev jag också transportrådets förkastliga agerande under 1989 i kontakterna med trafikhuvudmännen. Transportrådet och dess chef har vägrat att utgå från regionernas och länens redovisade behov. I stället har transportrådets chef styrt diskussionerna med hjälp av en egenhändigt konstruerad ekonomisk ram. Claes-Eric Norrbom har i dessa diskussioner, i pressmeddelande m.m. påstått att regering och riksdag redan hade fattat beslut om en ram på 618 miljoner för den tid som gäller den s.k. Tågplan 90 . Men det är först i dag som vi skall fatta ett sådant beslut. Jag hoppas att den lustiga följsamhet — jag skulle vilja kalla den så — som regeringen i budgetpropositionen och också trafikutskottets majoritet har visat gentemot transportrådet, när det gäller anslaget för 1990/91, inte kommer att accepteras av riksdagens majoritet. Regeringen har råkat landa på samma summa som Norrbom använt som påtryckning på länen i sina förhandlingar förra året — 618 milj.kr. Men alla vet att den summan inte räcker om inte antalet turer i trafiken på olika banor skärs ned. Med färre turer eller med tåg som kör förbi allt fler stationer i brist på statliga insatser kommer självfallet trafiken på många banor att gå mot nedläggning. Vpk tar konsekvenserna av den kunskap som så många här i riksdagen tycks ha — de har ju skrivit motioner om detta — och den kunskap som finns ute i landet om behovet av järnvägstrafik. Det gäller inte bara att bevara Prot. 1989/90:96 järnvägstrafiken utan helst också utveckla den. Därför har vi föreslagit att 29 mars 1990 anslaget skall höjas med 350 milj.kr. Under decenniers trafikpolitiska debatter har frågan ställs varför en systematisk nedläggningspolitik måste drabba det samhällsekonomiskt bästa trafikslaget, järnvägen. I dag, när miljömedvetandet har slagit rot, när Sverige har fått allt fler järnvägsintresserade medborgare, kommuner och län, ter sig en sådan politik än mer horribel än på 60 och 70-talen. Med 618 miljoner till köp för ”icke lönsam” interregional persontrafik på stomjärnvägarna blir det antingen så att trafiken minskar eller också tvingas länstrafikhuvudmännen att gå in med egna pengar. Men, fru talman, detta strider mot de beslut som riksdagen fattade 1988. Det går också emot alla de diskussioner som föregick beslutet 1988. Var det inte så, Jarl Lander, att det inte skulle ske någon övervältring av kostnader från statens sida? Det är lätt att svara ja eller nej på den frågan. I regeringens proposition saknas det en konkret och offensiv målsättning för järnvägstrafiken. Den enda ambition som är någorlunda tydligt uttryckt, när vi diskuterar det här betänkandet, är just den att fortsätta övervältringen av kostnader. Det heter också i trafikutskottets betänkande, apropå behovet av en ny upphandlingsordning, att det bör finnas ”möjlighet för trafikhuvudmännen längs en bansträcka att i samråd med länsstyrelserna själva få teckna avtal med SJ om köp av tågtrafik, som har en viktig uppgift för såväl lokalt och regionalt resande som för interregionala resenärer”. Majoriteten, alltså socialdemokrater, moderater och folkpartister, står för en skrivning som kan tolkas som om det är en stor fördel för länen att få ta över kostnaderna för trafik på stomjärnvägsnätet. Titta närmare på skrivningen, skall ni få se att den är mycket märklig. Naturligtvis är förhållandet det motsatta. Många kommuner och landsting är redan inne i en mycket svår ekonomisk kris. Med vpk:s förslag om 350 milj.kr. utöver regeringens förslag skulle trafiken kunna tryggas på många fler banor. Vi utgår från behovet av trafik och menar att enda chansen att på sikt göra fler banor lönsamma, både samhällsoch företagsekonomiskt, är offensiva statliga satsningar. Med vpk:s anslagsförslag kan både mer trafik köpas upp och mer av rullande materiel anskaffas. Det senare är också en viktig fråga. Det får man klart för sig om man talar med representanter för SJ och Svenska lokaltrafikföreningen. Med vpk:s förslag skulle alla motionsyrkanden om materiel och trafiken på olika banor som rör anslaget H6 bifallas. Fru talman! Jag vill därför, även om det är ekande tomt i denna kammare just nu, uppmana alla som har undertecknat motioner som behandlas i detta betänkande att stödja vpk:s reservationer. Jag förutsätter att alla ni som har skrivit motioner om olika banor och pengar till trafiken på dem, är järnvägsvänner, både när det gäller banor i era egna län och i andras. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till samtliga vpk-reservationer i trafikutskottets betänkande nr 17. Jag skall ytterligare kommentera några andra frågor som tas upp i olika reservationer och inte enbart har med anslaget att göra. Rune Thorén nämnde också att det är viktigt att de pengar som går till 11 länen, de bidrag som skall utgå för tågtrafik från statens sida, inte skall kunna användas till både bussar och tåg. De berörda trafikhuvudmännen har beslutat ersätta tågtrafiken med buss på sträckan Arvidsjaur-Jörn. Detta är en bandel som har diskuterats under många år här i riksdagen, därför att det finns ett behov av att bibehålla trafiken och helst trygga den för framtiden. Men eftersom centern och vpk inte har fått igenom sitt förslag att bidrag skall utgå enbart för tågtrafik, har det bestämts att tåg skall ersättas med buss på sträckan Arvidsjaur-Jörn. Vi tycker att det är en vansinnig politik, med tanke på miljön, energibesparingar osv. I detta betänkande talas det också om en ny handläggningsordning. Vpk har tagit upp den i sin reservation nr 5. Jag ber att få yrka bifall till reservation 5. Vi har i en särskild motion använt Dellenbanan som exempel. Dellenbanans vänner har kämpat under flera år för att återupprätta trafiken på denna bandel. Naturligtvis behövs det pengar till det. Men det handlar också om en viktig principfråga. Det nuvarande bidragssystemet innebär nämligen att driftbidrag inte kan utgå till de banor som miste sin trafik före år 1988. Dellenbanan är ett exempel på en sådan bana. Det vill vpk rätta till. Vi har tagit upp det i reservation 9, som jag också ber att få yrka bifall till.

Fru talman! De olika statliga verken och företagen har ju litet olika sätt att ta det samhällsekonomiska ansvaret och ansvar socialt, säkerhetsmässigt och för miljön. Vitsen med att ha en statlig verksamhet är ju just att ha det litet bredare samhällsansvaret. När det gäller persontrafiken på järnväg skall staten enligt ett beslut från 1988 ta sitt ansvar genom att köpa persontrafik på järnväg i stället för att i efterhand gå in med underskottsbidrag så att säga. Vitsen med att köpa persontrafik på järnväg är ju att man på det sättet kan välja just det som är bäst från samhällets synpunkt, från miljösynpunkt, från social synpunkt och från säkerhetssynpunkt osv. Idén bakom detta var naturligtvis att vi i riksdagen skulle kunna ta ställning till denna trafik från år till år. Jag har vid flera debatter med förre kommunikationsministern Hulterström fått just den frågan väl klarlagd; avsikten är just att riksdagen skall kunna ta sitt samlade ansvar genom att köpa persontrafik på järnväg. SJ däremot skall vara ett affärsdrivande företag. Man kan alltså inte ålägga SJ att ta detta bredare ansvar. Vi får därför köpa trafiken av SJ eller något annat företag som bedriver trafik — den öppningen finns ju också. Vad har då hänt sedan 1988? Jo, det som hänt är att anslagen till dessa köp skurits ner kraftigt. 1987, året innan det trafikpolitiska beslutet fattades, anslogs drygt 1 200 milj.kr. till köp av persontrafik i form av bidrag till persontrafik på det ersättningsberättigade nätet som det då hette. 1988 hade man krympt bidraget med knappt 300 miljoner. Det låg då strax under 1 miljard. Nu är det nere i 618 miljoner. Sedan undrar människor varför persontrafiken läggs ner. Svaret är ju enkelt: Drar man in anslagen försvinner självfallet trafiken. Det är särskilt olyckligt nu när järnvägstrafiken befinner sig i en expansionsfas. Man bygger ut verksamheten, och framför allt inom SJ har det skaffats nya förutsätt ningar att vara expansiva och framtidsinriktade. Det finns många skäl till detta: energiskäl, miljöskäl och säkerhetsskäl. Att i det läget dra ner anslag till köp av persontrafik på järnväg på det här sättet är ju faktiskt detsamma som att undergräva de satsningar man gör på järnvägen. Det innebär att man undergräver möjligheterna att få igen de investeringar som man gör i järnvägen — investeringar som för övrigt behöver flerdubblas om de verkligen skall ge bra effekter på längre sikt. Detta gäller inte minst den nya utvecklingen med länsjärnvägar där en del av bannätet har förts över till trafikhuvudmännen såvitt gäller trafikföringen av främst persontrafiken. Man har gått in med ett anslag för att de skall kunna driva persontrafiken fortsättningsvis. SJ fick alltså motsvarande anslag tidigare för att driva trafiken på de banorna. Nu har man gjort en konstruktion av anslaget som innebär att länstrafiken får använda anslaget till busstrafik om man så vill, bara man håller samma trafik. Detta är mycket olyckligt med tanke på den satsning som vi måste göra framöver om vi skall nå miljömålen, energimålen och många andra mål. På samma sätt har man minskat bidragen till trafikhuvudmännen så att de inte kan återuppta sådan persontrafik som de hade året innan beslutet fattades. De kan bara bedriva den trafik som fanns då beslutet togs 1988. Detta är också en olycklig begränsning. Det är ju en tillfällighet faktiskt om trafiken lades ner året innan eller just samma år. Då har man inte tagit hänsyn till de samhällsekonomiska förutsättningarna, de säkerhetsmässiga förutsättningarna eller miljökrav och annat som borde vägas in när man tar ett samhällsekonomiskt ansvar. Handläggningsordningen när det gäller anslaget till köp av persontrafik på järnväg har flera talare kritiserat mycket starkt både i dag och i går. Som frågan hanterats hittills har riksdagen inte kunnat ta det samhällsansvar som vi hade tänkt oss ursprungligen. Riksdagen har inte i förväg kunnat veta vad man kommer att få, eftersom regeringen och regeringens förlängda arm, transportrådet, har förhandlat och bundit upp oss långt i förväg genom att träffa avtal så tidigt att det är praktiskt taget omöjligt att ändra på dem när ärendena behandlas här i riksdagen.

Fru talman! För knappt två år sedan behandlade vi här i kammaren trafikutskottets betänkande TU1987/88:17. Det var det betänkande som var underlag för riksdagens beslut om trafikpolitiken inför 90-talet. Betänkandet antogs efter vissa justeringar och ett antal voteringar här i kammaren. Antagandet av betänkandet innebar att vi skapade nya och bättre förutsättningar för svensk järnvägstrafik — detta bl.a. genom att dåvarande SJ delades upp i ett banverk och ett affärsverk. Vi skapade också begreppen stomjärnvägar och länsjärnvägar. Beslutet innebar vidare att staten skall köpa sådan persontrafik på stomnätet som är regionalpolitiskt önskvärd men som inte kan komma till stånd på företagsekonomiska grunder. Vidare sades att upphandlingen av person Så långt vad kammaren behandlade 1988. Nu behandlar vi åter frågan om köp av persontrafik på järnväg. Naturligt är då att vi efter olika partipolitiska värderingar har olika åsikter om för hur stort belopp sådan trafik skall upphandlas och var det är regionalpolitiskt riktigt att upphandla den. Regeringen har föreslagit, efter förslag från transportrådet, att riksdagen beslutar att upphandla olönsam järnvägstrafik för 618 milj.kr. för det kommande budgetåret. Detta förslag bygger på de förhandlingar som transportrådet fört med SJ och trafikhuvudmännen. Utskottsmajoriteten anser att detta är ett väl avvägt förslag. Det tryggar ett stort antal järnvägsturer som är regionalpolitiskt viktiga och där det annars inte skulle bli någon järnvägstrafik. Det ger vidare utrymme för en successiv modernisering av vagnsparken på trafiken till övre Norrland, och det ger enligt regeringen utrymme för trafiken på Gävle-Örebro som skall gå via Avesta—Krylbo. Det skall också enligt regeringen ge utrymme för fjärranslutningarna i Värmland. Fru talman! Som jag sade inledningsvis är det vi nu debatterar alltså en frukt av vad vi här i kammaren fattade beslut om så sent som för knappt två år sedan. Dessutom var det beslutet mycket omfattande för svensk järnvägs framtid. Att i ett sådant beslut få alla skrivningar till hundra procent riktiga är svårt. Bl.a. därför har det väl varit och är fortfarande en het debatt kring vilka järnvägssträckor som skall upphandlas och hur själva upphandlingen skall gå till. På grund av allt s.k. hemlighetsmakeri som varit om själva förhandlingarna har vissa ledamöter av riksdagen ondgjort sig över transportrådet, den myndighet som riksdagen och regeringen sagt skall sköta förhandlingarna för statens räkning. Men, som sagt, allt blir inte perfekt från början. Detta uppmärksammade trafikutskottet redan vid behandlingen av dessa frågor under förra riksmötet. Det sades då bl.a. att beslutsunderlaget var otillräckligt, att det t.ex. var för kort tid mellan beslut i riksdagen och ikraftträdandet samt att det inte riktigt framkom i beslutsunderlaget vilka konsekvenser upphandlingen kunde ge. Nu sägs det från utskottet att det är av stort värde att riksdagen vid beslutsfattandet från början kan se konsekvenserna av sina beslut. Därför ansåg utskottet vid förra riksmötet att beslutsunderlaget måste kompletteras med sådana uppgifter. Detta gav sedan riksdagen regeringen till känna. Regeringen har nu gett transportrådet i uppdrag att ta fram en förändrad handläggningsordning för upphandlingen, en upphandlingsordning som i framtiden skall ge trafikhuvudmännen större möjligheter att påverka vad som skall upphandlas. Trafikhuvudmännen skall företräda det samlade intresset för regionernas järnvägstrafik. I de reservationer som har fogats till betänkandet sägs det att några planeringsramar för den framtida upphandlingen inte skall läggas fast innan översynen är klar. Det är i och för sig riktigt, det anser även vi från majoriteten. Man skall inte föregå utredningar och fatta beslut om sådant som sedan kanske måste revideras helt. Men det måste vara klart vilka budgetmedel som skall gälla för upphand ling för det kommande året, om vi överhuvudtaget skall ha någon järnvägs — Prot. 1989/90:96 trafik som är regionalpolitiskt motiverad men inte affärsmässigt försvarbar.

Men även regional trafik, driven av länshuvudmannen, kan ske på stomnätet, och länshuvudmannen bör ha möjlighet att köpa den trafik han själv anser vara mest gynnsam för regionen. Om denna trafik i dag inte drivs av SJ kan det bli problem med trafikeringsrätten. Men regeringen har uppmärksammat detta. Det uppmärksammades även vid behandlingen av samma ärende från trafikutskottet vid förra riksmötet. Regeringen har även påpekat att möjligheten finns att i begränsade utsträckning tillåta konkurrens på stomnätet. Moderater och folkpartister anför i reservationer som är fogade till betänkandet att stomnätet skall öppnas helt. Det säger vi från utskottsmajoriteten bestämt nej till. Då skulle russinplockandet i svensk järnvägstrafik verkligen komma i gång. Utskottsmajoriteten anser inte heller att infrastrukturen är sådan att trafiksäkerhet och trafiklösningar ger möjlighet till en vidgad eller fri konkurrens på stomnätet. Fru talman! Det måste vara upp till varje trafikhuvudman att själv få avgöra hur bidragen skall användas. Det är huvudmännens uppgift att bedriva kollektivtrafik inom regionerna, och det är huvudmännen som har det ekonomiska ansvaret för den. Om det mellan två orter skall gå tåg eller buss skall, enligt min mening, inte riksdagen så att säga slå trafikhuvudmännen i huvudet med, utan det är viktigt att regionen själv får bestämma hur den kollektiva trafiken skall fungera. Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande på samtliga punkter.

Fru talman! Ja visst, Jarl Lander, är vi i utskottet ense om mycket. Vi från centern har tagit initiativet när det gällde uppdelningen på banverket och SJ. Likaså tog vi initiativet när det gällde länsbolagen, vilket vi tyckte var bra. Vi har i utskottet även varit ense om, som jag sade, att SJ skall gå ihop ekonomiskt. Men uppfattningarna skiljs åt när det handlar om att trafiken skall köpas. Det framgår även av utskottsbetänkandet att det inte var säkert vad detta kunde vara värt. Om vi är på det klara med att det finns något som heter rikstrafik och något som heter lokaltrafik är det ju riksdagen som skall bedöma om den vill satsa på rikstrafiken. Det visade sig vid upphandlingen, vilket även framgår av utskottsbetänkandet, att pengarna inte räckte. I en tabell redovisas, om jag minns rätt, ca 50 milj.kr. Det fanns ytterligare pengar när det gäller Blekinge kustbana och andra områden. Vi från centern har räknat ut att det även med sovvagnstrafiken skulle innebära 140 milj.kr. Jarl Lander försöker klara sig genom att säga att han har respekt för att vi politiskt kan ha olika värderingar. Även jag har respekt för det. Men som 15 jag sade tidigare tyckte jag att det var ett onödigt inlägg från min sida, eftersom vi borde ha varit överens från början. Varför sade jag det? Jo, därför att det i grunden egentligen inte finns några politiskt olika värderingar i fråga om detta ute hos folket. När man träffar SLT:s företrädare, kommunalråd, landstingsråd eller andra människor som är verksamma i kommunerna, visar det sig att de, oavsett om de är moderater, folkpartister eller socialdemokrater, talar precis samma språk. Men då måste det vara något fel — och tyvärr gäller det inte bara socialdemokraterna utan även folkpartiet och moderaterna — eftersom det verkar som om det inte finns något samband mellan den kommunala sidan och rikssidan. De som jag har talat med har nämligen precis samma uppfattning om detta, de är beredda att vara med och betala lokaltrafiken. Men enligt en socialdemokratisk motion är det fråga om att man verkligen inte skall lasta över kostnaderna för riksresor, som jag kallar det, på länstrafiken. Detta har alltså socialdemokratiska ledamöter från Östergötland tagit upp i en motion. Samma sak säger folkpartister och moderater. Jag vill med anledning av detta fråga Jarl Lander: Hade det då inte varit rimligt om socialdemokraterna hade så att säga ställt upp med dessa pengar? Jag vill även fråga företrädare för folkpartiet och moderaterna varför de inte har stöttat sitt eget folk som hade denna uppfattning, dvs. att det som inte är lokaltrafik skall riksdagen fatta beslut om. I sådana fall kan jag ha respekt för att man säger att en viss trafik skall läggas ned, eftersom den inte fyller någon funktion. Men detta stämmer inte heller riktigt. Jag vill vända mig till folkpartisterna och även till socialdemokraterna. De har i varje fall sagt att de vill satsa på en framtida järnväg. Det är naturligtvis huvudlöst att i dag upphöra med en stor del av trafiken eller dra in turer, vilket jag tidigare har redovisat, så att folk i stället börjar åka mer bil. Om vi så småningom får en bättre järnväg och bättre tåg, då har folk redan vant sig vid att färdas på ett annat sätt. Det är därför viktigt att försöka se in i framtiden litet grand och ta reda på vilka förutsättningar en viss bana har. Jag tog som exempel banan Gävle Mjölby. Självfallet har denna bana en stor uppgift t.ex. på sträckan Gävle Hallsberg för en göteborgare som inte behöver åka till Stockholm för att komma till Gävle. Stockholm har ju en mängd problem i dag, både när det gäller persontrafik och godstrafik. Det börjar bli trångt. Då skall dessa möjligheter naturligtvis utnyttjas. På samma sätt förhåller det sig naturligtvis på sträckan Falköping-Nässjö. Är det fråga om lokaltrafik? Icke. Den innebär att smålänningar och västgötar kan ta sig till Stockholm antingen via Falköping eller via Nässjö. Det handlar inte alls om att länstrafikbolagen skall betala. Här tycker jag alltså att ni inte är logiska när ni inte följer upp vad ert länsfolk har sagt från både moderat, folkpartistiskt och socialdemokratiskt håll. Än en gång, fru talman, får jag säga att jag är litet besviken att behöva göra dessa inlägg, eftersom vi faktiskt i stort sett politiskt är ense ute i landet om vad riksdagen skall ta ansvar för och vad den skall ta fram medel för och vad länstrafikbolagen skall göra. Men när man sedan kommer till denna kammare följer man inte upp det och står inte för det utan börjar föra en annorlunda politik än den Jarl Lander sade att vi från början var överens beträffande om vad som är vårt ansvar och vad som är länstrafikbolagens ansvar.

Fru talman! Jarl Lander säger att det är helt naturligt att vi har olika uppfattningar i dessa frågor. Ja, självklart, det skulle annars vara något slags överslätande politik som inte alls visade vilken ideologi var och en står för. Men, Jarl Lander, det icke naturliga i sammanhanget borde vara att socialdemokrater och moderater är de två partier som kommer överens i den ena trafikpolitiska frågan efter den andra. Jag tycker att det skulle vara pinsamt att vara socialdemokratisk trafikpolitiker. Det visar sig att moderaterna får allt färre frågor och krav att skriva reservationer på, för det finns inget utrymme för det längre. Vad är skälet till det? Jo, det är den stora förändring som inleddes i och med 1988 års beslut. Det var inledningen till de privatiseringar som vi ser i dag mycket tydligt i regeringens senaste proposition. Är det naturligt för socialdemokraterna i dag att bedriva en politik som säger ja till den ena gamla moderatmotionen efter den andra? Där skulle jag vilja ha en kommentar från Jarl Lander. En annan punkt där jag skulle vilja ha ett förtydligande från Jarl Lander är hans resonemang om russinplockandet. Det var en lustig benämning.

Precis tvärtemot vad Jarl Lander säger är det de godaste russinen i stomjärnvägskakan som vi kommer att släppa ifrån oss så småningom. Det är det som det går att göra lönsamt. Den saken är klar att det går att göra svensk järnvägstrafik lönsam både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt. Jag vill dessutom säga att all svensk järnvägstrafik, den elektrifierade allra helst, är samhällsekonomiskt riktig trafik därför att den sparar och räddar miljön och att den är energisparande. Men det är tydligen helt nya kriterier som gäller för socialdemokraterna i dag. Jag har i min hand ett TT-meddelande där man talar om inriktningen mot privatiseringar, mot uttunning av regionalpolitiken, vilket visar sig i den stora regionalpolitiska propositionen, och om indirekt stöd till olika järnvägar. Jag tänker mest på Blekinge kustbana som på transportrådets initiativ och förslag har klassats om till en länsjärnväg men som trots detta inte får några pengar. Det strider helt klart mot de beslut som vi har fattat i riksdagen och den principöverenskommelse som träffades 1988. I stället för att gå in på detaljer i principöverenskommelsen skall jag tala om vad som står i TT meddelandet. Rune Molin intervjuades om vilka regioner som skulle få stöd och varför det var en så stor förändring i den regionalpolitiska propositionen: ”Förslaget innebär att de regionalpolitiska satsningarna koncentreras till de områden som har störst behov, säger industriminister Rune Molin. Enligt Molin innebär det också att Sverige nu får en EG-anpassad regio nalpolitik. Därför har antalet stödområden skurits ned och alla tankar på nya områden i södra Sverige lagts i papperskorgen. Jag tror att det här förslaget skulle accepteras av EG. Men hade vi gjort även andra regioner till stödområden hade de troligen sagt nej, säger industriministern. Underförstått: Blekinge och Småland har inte tillräckligt stora problem — —-—- enligt EG:s normer —- — —.” Jag tror att detta är förklaringen att Blekinge kustbana helt enkelt håller på att sopas bort. Blekinge kustbana är närmast en symbol i det här läget för kampen av en väldigt aktiv befolkning för en bana som fram till den 18 januari tillhörde stomjärnvägsnätet. Det är kanske inte så märkligt att vi inte är överens om trafikpolitiken, Jarl Lander. Med den här inriktningen på politiken kommer järnvägen att få allt svårare att klara sig. Jarl Lander påstod att järnvägen i och med 1988 års beslut har fått nya och bättre förutsättningar. Detta är inte sant! Vi står här och diskuterar de 618 miljoner som också kom till genom falska premisser och en konstruktion av transportrådet. Regeringen följer snällt med, trots att alla vet att det inte alls motsvarar de jättestora behov som finns för att rädda kvar trafiken på stomjärnvägsnätet. Gärna, Jarl Lander, ett förtydligande dels när det gäller det naturliga resp. onaturliga i samarbetet mellan socialdemokraterna och moderaterna, dels när det gäller russinplockande — vilka russin och vem är det som skall få dem?

Fru talman! Jarl Lander sade att vi har olika politiska värderingar. Detta är naturligtvis sant. När jag tittar på vad som står i det trafikpolitiska beslutet från 1988 och efter de förtydliganden som jag sedan fått i ett antal debatter av Hulterström i fråga om nivån för köp av persontrafik på järnvägen och principen för hur det skall gå till måste jag säga att socialdemokraterna sysslar med svek här i dag. Det är ett svek vad gäller ambitionsnivån. Meningen var ju enligt Hulterström och enligt vad jag kan läsa i det trafikpolitiska beslutet från 1988 att man skulle höja ambitionsnivån, utveckla järnvägstrafiken och få den bättre, inte skära ner och strypa den i stora delar av landet. Principen skulle vara att vi i Sveriges riksdag skulle fatta bra beslut om vilken sorts persontrafik på järnvägen vi skall köpa, ta det samhällsekonomiska ansvaret och på det sättet ta det breda samhällsansvaret. Inte heller den principen har fullföljts. Jag kan bara beklaga socialdemokratin i denna fråga och yrka bifall än en gång till de fyra reservationer som vi står bakom. Vi har alltså bedömt att man måste höja anslaget med ungefär 250 milj.kr. för att komma något så när i balans med de minimibehov som finns ute i landet. Skulle man komma upp till den nivå som vi hade 1988 skulle man egentligen gå ännu högre, men med tanke på att man genom uppköp i förväg kan få en effektivare användning av pengarna behöver man inte gå upp till exakt samma nivå utan kan stanna något lägre och göra en effektivisering. Dessa 250 miljoner kräver vi i reservation 3.

Fru talman! Till Jarl Lander vill jag säga att vi många gånger har framhållit — och jag betonade det också i mitt anförande — att vi inte vill medverka till en politik där man plockar bort russinen ur kakan. Sedan står faktiskt Jarl Lander här i riksdagens talarstol och påstår att vi vill göra det. Men det går alltså bra att läsa det gamla protokollet. Den politiken står vi inte bakom. Vi vill ha utökad konkurrens, men vi inser även att det i vissa fall kan innebära en del problem. Att beskylla oss för någonting annat tillhör inte debattetikens allra största höjder. Rune Thorén fick sedan chansen att i sin replik mot Jarl Lander anlägga litet populistiska synpunkter på moderatoch folkpartipolitik. Det är möjligt att vi inte har samma förmåga som Rune Thorén att lyssna på våra kommunalmän och kommunalkvinnor. Men det beror oftast, fru talman, på att vi inte alltid anser oss ha de ekonomiska resurserna. Tydligen har vi en annan räknemaskin än vad Rune Thorén har. Vi får ofta krav från våra kommunalt förtroendevalda. Ibland säger vi ja, ibland tvingas vi på grund av realiteter säga nej. Jag är faktiskt förvånad om centerpartiet säger ja till alla krav som kommer från kommunsektorn. Kan ni åstadkomma de pengarna — lär då oss andra det, för det skulle faktiskt vara till stor fördel för oss!

Fru talman! I det stora sammanhanget är det ändå fråga om mycket små pengar. Moderaterna brukar alltid säga att saker och ting skall gå ihop. Man räknar med ett framtida järnvägsnät som eventuellt skulle kunna bli utbyggt för 40 milj.kr., som SJ och vi i centern säger. Förutsättningen för att detta stomnät skall bli bärkraftigt är ju att det också finns folk som kan komma dit. Vi menar att det är viktigt att se till att, som jag har sagt, folk skall kunna åka på exempelvis järnvägen mellan Gävle och Mjölby. Det skall finnas flera möjligheter att åka — via Nässjö, Jönköping osv. Då skall man inte nu börja med att lägga ned tågtrafik. De här pengarna är ju en verklig investering för framtiden. Då kan riksdagen avhålla sig från att ge några s.k. subventioner, och vi kan i stället få en bärkraftig egen järnväg. Det borde väl stämma väl överens med vad även moderaterna tycker. Sedan vill jag säga till Sten Andersson i Malmö att det inte var så att jag passade på i något slags replik till Jarl Lander. Eftersom talarlistan är slut, är det fråga om inlägg varje gång, inte replik.
Fru talman! Det här var mycket om ingenting, Rune Thorén. Jag bara noterar att jag har lärt mig att två plus två är fyra. Tydligen har Rune Thorén en annan uppfattning.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag begärde repliken — att det blev mycket på ingenting. Mycket, det var vad jag sade, och ingenting var det som jag begärde repliken på — det var alltså vad Sten Andersson i Malmö sade.

Fru talman! Jag skall försöka svara på en del av de frågor som har ställts med anledning av vad jag sade i mitt förra anförande. Rune Thorén säger att vi är ense om mycket, och det är vi ofta i trafikutskottet — det är inget tvivel om det. Problemen kommer när saker och ting kostar pengar. Då finns det vissa partigrupperingar i utskottet som har hur mycket pengar som helst. Och det är, Viola Claesson, kanske en förklaring till att det tyvärr blir så att det är vi socialdemokrater och moderaterna som får stå för majoritetens yttrande i utskottet. Rent partipolitiskt kan det naturligtvis kännas litet störande, det kan jag hålla med Viola Claesson om. Men vi anser att vi måste ta det ansvar som ligger på socialdemokratin — att vi inte skall ta alla pengar från omsorg osv. och lägga dem enbart på trafikpolitik. Frågan varför moderaterna kanske stöttar socialdemokraterna i detta sammanhang svarade ju Sten Andersson i Malmö på förut. De tycker att de också känner ansvar för ekonomin — vilket kanske vissa andra partigrupperingar inte gör. Det är då som det blir så lätt att tillmötesgå alla de krav som kommer från olika regioner. Rune Thorén säger att vi är överens ute i länen. Ja, naturligtvis. Varje län är överens för sin del. Men sedan skall vi sammanfatta synpunkterna och komma överens över hela landet. Och har vi då inte, Rune Thorén, en kassakista där det rinner till hur mycket som helst, då får man sätta en gräns för hur mycket pengar som kan användas till köp av olönsam järnvägstrafik. Och då tycker vi från trafikutskottets majoritet att nivån 618 miljoner kronor innebär ett väl avvägt förslag. Viola Claesson ondgjorde sig över att man börjar prata om russinplockande. Sten Andersson säger också att moderaterna inte skall hålla på med något russinplockande. Men vissa banor och vissa bandelar är ju en mycket god affär för affärsverket SJ. Och naturligtvis har SJ en form av monopolställning i och med att vi har gett SJ trafikeringsrätten för stomnätet. Genom att SJ har vissa lönsamma banor kan man också kompensera sig för trafiken på de icke lönsamma banorna. Släpps konkurrensen fri på det sätt som Sten Andersson talar om, skulle det betyda att konkurrenterna kommer in där det är lönsamt. Men när moderaterna nu säger att de inte skall gå in och plocka några russin är det mycket bra, för då kommer konkurrenterna och trafikerar järnväg på de sträckor där det inte är så lönsamt. Då kanske det kan vara väldigt intressant med fri konkurrens på stomnätet. När det gäller Blekinge kustbana vill jag bara säga att i den proposition som ligger till grund för det betänkande vi nu behandlar står klart och tydligt att Blekinge kustbana behandlas i annat sammanhang. Det finns ingen anledning att ta upp kammarens tid med den saken nu.

Fru talman! Rune Thorén är på alerten i dag, det märker vi. Han vill gärna få upp oss här i talarstolen, även om det är många som inte tycker om att vi tar till orda som extra talare. I princip håller jag med Rune Thorén när han talar om den trafik som berör den kommunala och landstingskommunala biten. Det är bara så, precis som har sagts här, att om vi inte anser att vi har pengar till detta just nu, så skall vi inte heller gå ut och lova någonting som vi inte kan stå för i framtiden. Det hör till bakgrunden. Jag tror att vi lyssnar precis på samma sätt som cen Vi har i dagarna väckt motioner som behandlar infrastrukturen, järnvägspolitiken och investeringarna i framtiden. Där har vi tagit fram ett finansiellt program för att kunna lösa problemen när det gäller järnvägspolitik och byggnad av järnvägar i framtiden. Jag hoppas, Rune Thorén och centerpartiet, att vi skall kunna samsas och visa vad vi vill göra med järnvägen och dess utbyggnad i framtiden. Det finns, tror jag, stora möjligheter för att vi skall kunna enas i utskottet om att sätta till pengar för investeringar i järnvägen. Och jag hoppas att Rune Thorén och ni andra är lika mycket på alerten när det gäller att visa er vilja då. Men att lova någonting när man inte har pengar, det vill vi inte vara med om. Får jag också vända mig till Jarl Lander när det gäller den s.k. russinplockningen, som har blivit ett nytt begrepp. Jag vill säga precis tvärtom, och jag vill då hänvisa till BK-tåget i Småland, som ju faktiskt övertar bitar som SJ inte vill köra på. Jag tror inte att det blir så i fortsättningen att det bara är russinen man plockar ut om konkurrensen släpps fri, utan man kommer att se till att järnvägen fungerar på just sådana sträckor som Rune Thorén tog upp. På den privata sidan vill man vara med och köra, konkurrera och ge en god kvalitet på järnvägen. Jag tror även att socialdemokraterna kommer att inse detta med tiden. Socialdemokraterna har en viss förmåga att efter hand anta resonemang och förslag som vi har fört fram och se till att de blir deras egna.

Fru talman! Det var nästan fruktansvärt att höra Jarl Lander säga att socialdemokraterna ute i landet känner ansvar. Socialdemokraterna ute i landet har inte den uppfattning som Jarl Lander här för till torgs. Jag skulle vilja fråga en resenär från Borås som helt plötsligt tvingas börja åka riksväg 40 till Göteborg, därför att tågturerna har dragits in, om han tycker att det är en ansvarsfull politik. Eller fråga länstrafikens ordförande i Örebro län, som är socialdemokrat, om det är en ansvarsfull politik att dra in linjer! Man kan naturligtvis säga, som både Jarl Lander och Kenth Skårvik, att det just nu inte finns några pengar och att det inte går att göra någonting. Ja, det resonemanget går att föra ibland, men inte i detta fall. Om man börjar dra in turer eller, ännu värre, lägger ner spår är det sedan inte enkelt att komma tillbaka. Jag kände inte att det fanns olika meningar mellan Kenth Skårvik och mig, utan vi tror på en framtid för järnvägen. Om Jarl Lander och socialdemokraterna inte tror på det, kan jag ha förståelse för att de tycker och gör på detta sätt. Men om de tror på det, måste de se till att folk har möjligheter att fortsätta att åka tåg. Då måste vi göra de reella satsningar som jag hoppas att en bred majoritet så småningom kommer fram till är nödvändiga. I annat fall blir vi inte trodda när vi går ut och pratar om miljöpolitik, om vi bara lägger ned järnvägar, drar in turer och låter mer och mer trafik gå över till flyg, lastbilar och övrig bilism.

Fru talman! Det är klart att det inte finns hur mycket pengar som helst, Jarl Lander. De tillgångar som finns är begränsade, och därför sätter vi i miljöpartiet i våra förslag en gräns för hur mycket som kan läggas på olika saker. När det gäller köp av persontrafik på järnväg har vi bedömt att 868 milj.kr. för kommande budgetår är en lämplig nivå med hänsyn till de totala tillgångarna. Att vi från miljöpartiet satsar mycket pengar just på järnvägen betyder naturligtvis att vi håller igen på många andra områden, t.ex. när det gäller att bygga nya motorvägar, att öka bärigheten på vägsystemet och mycket annat som ligger utanför trafikutskottets område. Det gör naturligtvis att många av mina partivänner i andra utskott har det kämpigare än jag, då de måste säga nej till mycket för att vi skall ha råd med satsningen på infrastruktur och på järnvägar, som vi anser är mycket viktiga. Varför är den satsningen så viktig? Jo, en miljökatastrof är i antågande. Tiotusentals sjöar i landet är redan fördärvade. Själva skogsmarken och havet håller på att fördärvas. Mycket av detta hänger ihop med alltför mycket utsläpp från trafiken. Ett bra sätt att minska de utsläppen och ändå ha bra trafikmöjligheter är att satsa på järnvägen. Har man väl insett det — vi har också räknat samhällsekonomiskt på det — är det väl placerade pengar, även om man tvingas hålla igen på många andra områden ett tag. Med det vill jag yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet är med på.

Fru talman! Det är sympatiskt att Jarl Lander erkänner att det känns störande att behöva samarbeta och vara samstämmig med moderaterna här i riksdagen när det gäller trafikpolitiken. Men vi är ju många här som skulle vilja hjälpa Jarl Lander och hans partikamrater att få bort den störande känslan. Lyssna bara på de förslag som finns! Det går inte att samarbeta med moderaterna när det gäller att ta det ansvar som Jarl Lander talar om när det gäller pengar till omsorgen. Det har vpk inte talat om. Vi har varje gång som vi har krävt ökade anslag till nyinvesteringar i järnvägen, till den s.k. olönsamma trafiken på stomjärnvägsnätet osv., naturligtvis anvisat pengar. Vi gör det också i den nya trafikpolitiska motion som vi lämnade i måndags. Det gäller då att veta var i samhället pengarna finns. Men det handlar inte om att stjäla pengar från ett område där de behövs lika väl som till järnvägen, utan att försöka hitta nya pengar. Jag skall upprepa några av de förslag som vi har framställt, så kan Jarl Lander säga om han tycker att det är fel ställe att ta pengar från. Vi har år efter år föreslagit att flygbränslet skall beskattas på motsvarande sätt som bilarnas drivmedel beskattas. Vi trodde för några år sedan att det skulle vara möjligt att genomdriva det förslaget i riksdagen. 1988 fattades ett beslut om att det skulle vara jämlikhet mellan trafikslagen — eller hur? Eftersom nu flygtrafiken inte behöver betala denna skatt, Jarl Lander, missar samhället flera miljarder kronor om året, som skulle tas in om flyget behandlades ungefär som biltrafiken behandlas. Eftersom flyget också är mycket miljöförstörande och håller på att expandera på ett alldeles otroligt sätt på grund av de ”subventioner” som man får genom att slippa betala denna skatt, blir det ännu värre problem för samhället så småningom. Det är också fråga om omsorg när det gäller att skydda och rädda miljön, Jarl Lander, precis som Roy Ottosson så vältaligt tog upp här alldeles nyss. Finansieringen är mycket viktig, och då skall man se efter var det finns pengar. De stora, transnationella bolagen har gjort stora vinster under senare år och har tjänat väldigt mycket på att samhället, folket, med bl.a. skattemedel har byggt upp den del av infrastrukturen som de har nytta av när det gäller transporterna. Eftersom de har råd att betala mer till den infrastrukturen skall de vara med och betala. Det är det inslag i 5-miljardersfonden som kan ses som sympatiskt, men det skall inte göras så stora förändringar att det blir tal om att ta från en helt annan sektor till den. Det finns pengar i samhället, och jag tycker att de skall användas bl.a. till järnvägssatsningar. Det finns definitivt pengar till att öka anslaget från 618 milj.kr. med 350 milj.kr. ytterligare, som vpk föreslår, till köp av den interregionala trafiken. Fru talman! Jag vill sluta med att säga, att om detta förslag gick igenom skulle alla de motioner som är skrivna med yrkanden för olika bandelar också gå igenom. En sträcka som jag inte tror att Rune Thorén menade när han talade om Gävle—Örebro är den som går över Avesta—Krylbo. Det har talats mycket om den sträckan, men den har helt enkelt lyfts ut och kommer inte att räddas, eftersom det inte finns några pengar avsatta. Den socialdemokrat som har pläderat för den sträckan finns tyvärr inte här nu, trots att han sitter i trafikutskottet. Jag skulle gärna vilja höra om Jarl Lander tycker att det är lämpligt att man helt enkelt struntar i den sträckan i fortsättningen. Det handlar också om kust-till-kust-banan från Kalmar, som bl.a. går igenom Kalmar län och som Agne Hansson och Marianne Jönsson har motionerat om. Det handlar om vad Kenth Skårvik själv, som finns med här, föreslår beträffande sträckan Uddevalla-Herrljunga-Borås. Det handlar också om Lennart Brunanders krav beträffande samma sträckor och om Götalandsbanan, där det är fråga om stora investeringar. Det handlar vidare om Bengt Hurtigs förslag för att rädda trafiken på sträckan Arvidsjaur-Jörn, där man nu på grund av för små statliga bidrag övergått till busstrafik. Det handlar slutligen om Maggi Mikaelssons förslag om 20 milj.kr. utöver regeringens förslag för upprustning av vagnmateriel till övre Norrland och om Elisabeth Perssons förslag om bibehållande av tågtrafik på sträckan Mjölby-Örebro. Det är detta, Jarl Lander, som innefattas i vpk:s förslag. Vi har också täckning för de ytterligare medel som vi vill skall satsas på järnvägen, och det framgår klart av våra motioner.
Fru talman! Jag får väl börja med att tacka Viola Claesson för vänligheten och försöka bjuda på en del finansieringar. Men menar Viola Claesson att det är fråga om realistiska finansieringsalternativ när det gäller att höja anslagen med 50 96? Är det realistiskt att höja flygpriserna för norrlänningarna så kraftigt, att det alternativ som återstår för dem blir att åka tåg i tio till tolv timmar? Det är kanske enligt vpk:s sätt att se fråga om realistiska finansieringsalternativ, men inte enligt vårt sätt att se. Jag vill vidare till både Rune Thorén och Viola Claesson säga att den här typen av diskussioner lär ha förekommit mycket ofta i kammaren förr i tiden, när vi tog upp varje bansträcka och diskuterade om den var av intresse för staten och hur mycket pengar som skulle anslås till den. Vi har nu 1988 års trafikpolitiska beslut som utgångspunkt, och det är nu regionerna själva som bestämmer hur de vill hantera sin kollektivtrafik. Jag ser därför inte någon anledning för oss att ta upp en diskussion här i kammaren om varje enskild bansträckning. Jag vill säga till Rune Thorén och även till Roy Ottosson att vi från socialdemokratiskt håll tror på järnvägen i Sverige. Det är inget tvivel om den saken. Det var därför som vi fattade det stora trafikpolitiska beslutet 1988, genom vilket vi fick ett affärsverk och ett verk med ansvar för infrastrukturen, stomnät och länsjärnvägar. Vi delegerade ut beslut till människorna ute i landet, så att vi fick en vettig kollektivtrafik t.ex. i form av järnvägstrafik. Det är också därför som vi nu lägger fram ett förslag till riksdagen om att staten skall köpa olönsam järnvägstrafik för 618 milj.kr. — det är en summa som staten klarar att finansiera. Slutligen, fru talman, vill jag säga till Kenth Skårvik beträffande ”russinplockningen”: Vi vet att det är fråga om russinplockning. Är konkurrensen fri, blir det konkurrens där det är intressant att gå in. Slutligen, Kenth Skårvik: Ni menar väl inte från folkpartiets sida att det med den infrastruktur som den svenska järnvägen i dag har skulle finnas utrymme för att låta vem som helst bedriva järnvägstrafik?

Fru talman! Det är en märklig inställning, som tydligen är rotad i ryggmärgen på en del av socialdemokraterna, att de så snart som vi talar om att belasta t.ex. flygtrafiken med en skatt, tänker sig att det är Norrland som skall drabbas. Varför skall det vara så? Man kan ju göra en annan fördelning när man väl bestämmer sig för att ta ut denna skatt. Naturvårdsverket har föreslagit att man på kortare sträckor än 50 mil skall stoppa flygtrafiken eller belägga den med höga avgifter. Det är självklart att man skall göra regionalpolitiska bedömningar. Jag tycker att ni skall låta bli att använda det knepet i debatten att försöka få norrlänningarna att tro att vi som vill ha en bättre järnvägstrafik är för regional orättvisa. I själva verket är det precis tvärtom, Jarl Lander. Jag försökte tidigare visa att den EG styrda regionaltrafiken och trafikpolitiken är något som norrlänningarna verkligen förlorar på. Detsamma gäller också sådana delar av landet som t.ex. Blekinge. Curt Nicolin, Pehr G. Gyllenhammar och Antonia Axelson Johnson kommer kanske att lägga beslag på de russin som finns i den svenska kakan, vad Jarl Lander än säger här och nu.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att vi drar ut på den här debatten, men jag kan ändå inte låta bli att säga till Jarl Lander att vi väl inte skall övervältra ansvaret på länstrafiken. Jag har under många år varit och är fortfarande med i GLAB, Göteborg. Vi har där tagit vår ansvar när det gäller pendelresor, länstrafiken osv. Vad vi och Örebro läns länstrafikbolag reagerar mot är detsamma som några socialdemokratiska ledamöter i motion T510 har reagerat mot, nämligen att man försöker att till länsnivån vältra över denna kammares ansvar för att betala för rikstrafiken. Det är det som vi säger nej till. Riksdagen har en gång fattat ett beslut om att SJ skall vara lönsamt och att staten, om så inte är fallet, skall köpa trafik. Nu visar det sig att pengarna inte räcker till för detta. Då kan man inte säga att någon annan skall betala för denna uppgift. Vad vi har reagerat mot är alltså att länstrafiken skall betala för sådant som ligger under statens ansvar. Fru talman! Oberoende av vad Jarl Lander eller andra kommer att säga lovar jag att nu inte yttra mig vidare i denna debatt. Men vi ämnar återkomma. Dessutom kommer också era egna att hålla er varma i denna fråga. Var så säker på det, Jarl Lander!

Fru talman! Till Jarl Lander vill jag bara säga att vi tror på fri konkurrens även när det gäller järnvägen. Jag pekade förut på BK-tåget i Småland, som tagit över en sträcka som SJ inte betraktat som särskilt angelägen att trafikera utan har lämnat över. Jag är helt klar över att man, om det blir fri konkurrens på järnvägsområdet, kommer att konkurrera om de fina bitarna. Men jag tror också att under sådana förhållanden privata företag kommer att ta över trafiken på sådana sträckor som SJ inte tycker är konkurrenskraftiga. Detta har bl.a. Rune Thorén visat här.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande 21 behandlas dels förslag i budgetpropositionen, dels en rad motionsförslag om trafiksäkerheten vilka lagts fram under den allmänna motionstiden i år. Det är uppenbart att det finns ett brett intresse och engagemang för trafiksäkerheten i Sveriges riksdag. Det är emellertid alldeles nödvändigt att djupare penetrera orsakerna till alla de tragedier som dagligen sker på våra vägar. Mer än 800 människor dör årligen i trafiken. Från moderat sida pekar vi i våra motioner T222 och T248 bl.a. på vad som uträttats inom trafiksäkerhetsområdet, t.ex. vad gäller förbättrad teknik och förbättrad utformning av fordonen, förbättringar som har lett till trafiksäk rare fordon. Vi menar mot den bakgrunden att det vore en god satsning att ytterligare stimulera till förnyelse av bilparken, t.ex. genom höjd skrotningspremie. Vad beträffar eventuella psykologiska orsaker till olyckor — vi tror att det finns en rad sådana orsaker, som har samband med hur människan reagerar i trafiken — är våra kunskaper ännu otillräckliga. Det gäller t.ex. hur människan reagerar inför oväntade situationer och hur trafikmiljön medverkar i olyckorna. Det är också viktigt att få veta mer om vad förarens hälsotillstånd och ålder har för betydelse i samband med olyckor på väg. Olycksstatistiken är otillfredsställande, vilket vi i flera år har påpekat. Emellertid aviseras ett projekt, som syftar till att inom ramen för befintliga informationskällor öka möjligheterna till kartläggning av trafiksäkerhetsproblemen. En arbetsgrupp har tillsatts för att utarbeta ett informationssystem och se hur ett sådant system kan genomföras och utvecklas. Vi moderater har därför i år nöjt oss med att tillsammans med folkpartiets företrädare markera vikten av ett djupgående arbete med detta. Inrättandet av en haverikommission är ett gammalt moderat krav. I proposition 104 har nu regeringen aviserat inrättandet av en haverikommission för att utreda de svårare olyckorna. Det är då av särskild vikt — jag vill gärna framhålla detta — att kommissionen till sig knyter sådan expertis på resp. trafikområde att olycksorsakerna kan klarläggas och därigenom förhoppningsvis förhindras eller motverkas. I reservation 6 vill vi från moderata samlingspartiet betona nödvändigheten av en miljömässig förbättring av äldre bilar genom att bidraget för en inmontering av katalysatorer höjs. Utskottet föreslår i enighet ett tillkännagivande till regeringen om att godtagbar teknik för minskning av avgasutsläppen inte får hindras av byråkratiska certifieringsoch bilprovningsbestämmelser, dvs. om avgaskraven med hjälp av denna teknik kan uppfyllas. Vi har i utskottet fått information om att byråkratin har blivit ett hinder för ny teknik. Tillkännagivandet är därför ett viktigt miljöbeslut. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen 6 och i övrigt till hemställan i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Trafiksäkerheten på våra vägar runt om i vårt land måste bli bättre. Detta måste vara en utgångspunkt som vi alla måste arbeta efter när det gäller att förbättra säkerheten för dem som färdas eller vistas på vägarna i egenskap av trafikant, medresenär eller arbetare. Vi kan inte år efter år acceptera att många människor dödas, lemlästas eller skadas i den utsträckning som nu sker. Detta inträffar framför allt på grund av den brutalisering av trafiken som nu sker och som drabbar dem som kör lagenligt och som är beroende av bilen. Vägtrafiken skördar allt fler offer. Vi får aldrig glömma det fruktansvärda varje tragedi innebär för dem som drabbas. Vi har i vår motion angående trafiksäkerheten visat på de statistiska upp gifter som statistiska centralbyrån har tagit fram och som bekräftar vårt påstående att utvecklingen under 1980-talet är tragisk. 1988 dödades eller skadades 23 700 personer, 4 000 fler än 1981. Antalet döda och skadade i trafiken ökade från 1984 till 1988 med i genomsnitt 7,5 70 per år. Antalet förolyckade i trafiken år 1989 var 10 20 högre än det genomsnittliga antalet förolyckade under åren 1984—1988. Få uppgifter kan vara viktigare än att vända denna utveckling och reducera antalet olyckor kraftigt. Det är nu dags för en kraftsamling i kampen mot det växande antalet trafikolyckor. Det som görs nu är uppenbarligen inte nog. En krisplan mot det växande antalet trafikolyckor måste innefatta åtgärder på både kortare och längre sikt. Till de mer långsiktigt verkande besluten hör de järnvägsinvesteringar som måste göras för att tågen i de trafiktäta delarna av landet skall bli ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. En utbyggnad av kringfartsleder vid våra stora städer ger både säkrare trafik och bättre miljö i städerna. Genomfartstrafik har inte i stadskärnorna att göra. Omkörningsfiler, planskilda korsningar och separerade cykelbanor kan också ha stor betydelse för att åstadkomma en minskning av antalet olyckor. De tankar som här presenteras har mer begränsad omfattning. Det är exempel på några inledande steg som bör följas av fler. Rikspolisen prövar nu ett stort antal åtgärder för att bättre utnyttja polisen i trafikövervakningen. Massiva informationsinsatser bör sättas in där bilisternas beteenden är den stora trafikfaran. Erfarenheter från ett sådant försök på västkusten i sommar gav ett gott resultat. Det är inte alltid som det är nödvändigt med bestraffande åtgärder. Efter denna åtgärd kunde man märka att resultatet blev en kraftig sänkning av antalet dödsolyckor. Detta förutsätter emellertid en ökad närvaro av poliser i trafiken. Hastighetsövervakningen bör koncentreras till sträckor som har varit särskilt olycksdrabbade. Det ger bättre resultat när det gäller trafiksäkerheten, och det har en klar acceptans bland trafikanterna. Vi vet fortfarande för litet om många riskfaktorer i trafiken. När en flygolycka inträffar rycker en haverikommission ut för att undersöka orsakerna. På så sätt kan nya haverier förebyggas. Ett liknande arbetssätt borde användas i biltrafiken. Därför bör en haverikommission inrättas. I går utgick motionstiden för proposition 104 beträffande undersökning av olyckor. Från folkpartiets sida kände vi oss något besvikna när regeringen nu föreslog att ett utredningsorgan skulle få ansvaret att utreda allvarliga olyckor inom luftfarten, sjöfarten, spårtrafiken och annan verksamhet samtidigt som man hade mycket litet att säga om de olyckor som händer på vägen. I propositionen upprepas gång på gång behovet av ett organ som utreder samtliga svåra olyckor. Därför är det märkligt att förslag som berör olyckor i vägtrafiken saknas helt. Luftfart, sjöfart och järnväg regleras i lagtexten. Vägtrafiken nämns däremot bara i förbigående i specialmotiveringen bland övriga olyckor som i särskilda fall kan behöva utredas. En haverikommission för vägtrafikolyckor behövs. Det är nödvändigt att vi fortlöpande skaffar oss kunskap om de många riskfaktorer i trafiken som uppenbarligen finns. Även om det knappast är möjligt att undersöka varje allvarlig olycka i vägtrafiken, bör ett arbetssätt eftersträvas som liknar det som tillämpas vid t.ex. flyghaverier. Liksom moderaterna bakom reservation 6 anser vi folkpartister att det är angeläget att höja bidraget för eftermontering av ny reningsutrustning på äldre personbilar till 3 000 kr. Herr talman! Därför, och med hopp om att vi med gemensamma krafter skall arbeta för bättre säkerhet på våra vägar, vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 6.

Herr talman! Jag tror att alla är överens om att trafiksäkerhetsarbetet måste intensifieras och göras effektivare. Detta har framhållits inte minst av talare här i dag. Ingen accepterar att som skedde förra året över 800 människor dödades i biltrafiken samtidigt som nästan 23 000 rapporterades som skadade. Detta skall ses mot bakgrund av det beslut som riksdagen fattade 1988 om målen för trafiksäkerhetsarbetet. I punkt 1 fastslogs att det totala antalet dödade och skadade i trafiken skall minskas fortlöpande. Ser man på den statistik från år 1989 som jag i korthet berörde framgår det tyvärr att det har skett en ökning av antalet dödade och skadade i trafiken. Detta och annat talar naturligtvis för att vi måste bli bättre när det gäller att bekämpa trafikolyckor. I detta sammanhang kan man notera att det finns många orsaker till trafikolyckor. Många gånger är det lätt att inse varför en olycka har inträffat och kanske också att vidta åtgärder så att den inte skall upprepas. I andra fall är det svårt, kanske omöjligt, i varje fall vid en första anblick, att konstatera olycksorsaken. Det får inte vara så att den typen av olyckor hastigt lämnas med kommentaren att de är oförklarliga. Centern har krävt att det skall avsättas resurser för att utreda olyckor som inte är direkt förklarliga. En del kallar det för haverikommission, som skulle kunna ha det uppdraget. Det är mindre viktigt vad organet heter. Det viktiga är att det arbetas med det här, att det kommer fram statistik på varför olyckor inträffar, så att vi kan göra trafiksäkerhetsarbetet effektivare, jobba med rätt saker helt enkelt. I den delen av betänkandet är utskottet enigt om en skrivning där det hänvisas till försök som trafiksäkerhetsverket har meddelat att man skall starta inom det här området. Vi säger att vi förutsätter att haveriundersökningar blir ett reguljärt inslag i trafiksäkerhetsarbetet. Det enda som kanske borde tilläggas är att det skall ske snarast och med skyndsamhet. Trafikfrågor i allmänhet och säkerhetsfrågor inom trafiken i synnerhet engagerar många människor. Vi kan också konstatera att det finns många aktörer på området — myndigheter, verk, organisationer, föreningar av olika slag. Även näringslivet och bilindustrin har en roll i trafiksäkerhetsarbetet. Från centerns sida har vi i en motion pekat på vikten av en bättre samordning av de insatser som görs i trafiksäkerhetsarbetet. Riksrevisionsverket har i en rapport tittat på bl.a. samarbetet mellan och uppdelningen mellan trafiksäkerhetsverket och NTF. Grunden till den uppdelningen utgörs av ett riksdagsbeslut, och man har tittat på hur effektivt det egentligen är. Vi menar att man måste pröva vilken ansvarsfördelning det skall vara och hur många organ riksdagen skall vända sig till med medel, detta mot bakgrund av de att insatta pengarna skall användas så effektivt som möjligt. Vi har inte reserverat oss på den här punkten i betänkandet, och det är på den grunden att statsrådet i propositionen meddelar att han skall återkomma med ett förslag om hur den framtida trafiksäkerhetsinformationen skall organiseras. Vi emotser det förslaget med stort intresse. Herr talman! I betänkandet tas också upp miljöfrågor och trafik. Trafikutskottet handlägger i huvudsak anslagsfrågorna, medan andra utskott mera tar upp ”sakfrågorna” som har att göra med miljön och trafiken. Från anslaget till reningsutrustning på nya lastbilar och bussar, benämnt C4, beviljas medel för förtida utbyte av lastbilar och bussar till fordon som uppfyller de nya och strängare krav på reningsutrustning som skall komma att gälla från 1994 enligt beslut. Anslaget kunde börja användas den 1 juli förra året, och under sju månader — andra halvåret 1989 och januari i år — har ännu inga bidrag betalats ut. Det är ganska allvarliga signaler. Om riksdagen anslår medel för miljöförbättrande åtgärder och sedan ingen använder dem, då har det blivit något fel någonstans. I vår partimotion om trafik och miljö till årets riksdag föreslår vi att kraven på rening skall tidigareläggas, alltså gälla från 1992 i stället för från 1994. På det viset friställs medel som riksdagen har anvisat för förtida utbyten, och då menar vi att de medlen i stället i första hand skall användas för att stimulera införandet av nya bränslen. Att införa nya bränslen är en långsiktig åtgärd, ett sätt att se till att trafiken får mindre miljöpåverkan än den har i dag. Vi har också sagt i den motionen att om vårt huvudkrav inte skulle tillgodoses, tycker vi att anslaget skall kunna användas för att byta motorer eller montera reningsutrustning på befintliga tunga fordon. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservationerna 4 och 5, som centern deltar i.

Herr talman! Trafiksäkerheten är i första hand en vägfråga. Det är huvudsakligen på vägarna vi har de trafikosäkra förhållandena. Det har redan sagts här: mer än 800 dödade förra året och åtskilliga tusental skadade, många för livet, till en oerhörd samhällsekonomisk kostnad dessutom. Det här borde leda till att man vidtar långtgående åtgärder för att snabbt och effektivt få ner dödandet på vägarna. Från miljöpartiets sida anser vi att det borde vara en självklar ambition att åtminstone halvera såväl dödstalen som olyckstalen under 90-talet, som ett första steg i alla fall — det vore naturligtvis bra om man kunde nå ännu längre. Det skulle man kunna klara, om man i stället för att ständigt gynna bilismen försökte minska biltrafiken, framför allt i städer och tätorter. Förhoppningsvis skall vi få flera förslag i den riktningen under det kommande året, eftersom flera utredningar har sysslat med detta. Jag tänker på storstadstrafikkommittén och miljöavgiftsutredningen t.ex. Att sänka hastigheterna på vägarna är ett effektivt sätt att förbättra trafiksäkerheten — maximalt 90 km i timmen i hela landet och samtidigt förbättrad information och övervakning naturligtvis. Det skulle dessutom vara bra för miljön. Men det gäller också att i det informationsarbete som t.ex. NTF bedriver inte bara tala om hur man kan undvika olyckor i biltrafiken utan också tala om hur man kan resa på ett säkrare sätt. Att resa med buss eller järnväg är betydligt trafiksäkrare sätt att ta sig fram. Tyvärr kan vi konstatera att många människor inte kan konsten att resa kollektivt så bra som man kunde förr. Här behövs det helt enkelt information om hur man kan utnyttja de kollektiva trafikmedlen på ett effektivt sätt. Många människor vet faktiskt inte hur man gör när man reser med tåg, för de har inte gjort det på så länge. Under sådana förhållanden är det väldigt svårt att förbättra trafiksäkerheten, så här behövs det mer information. Vi tycker att det vore rimligt att hälften av anslaget som riksdagen betalar ut till NTF användes till den typen av information. Den tillvändhet till just biltrafiken som finns inom NTF måste vi försöka bryta och i stället lyfta fram de alternativ som finns till bilen. Det finns också många andra åtgärder som kan vidtas. En är återkommande körkortsprov för bilförare, en annan att ställa hårdare krav på säkerheten hos fordonen i sig. Framför allt småbilarna behöver förbättras. Just att minska biltrafiken, sänka hastigheterna och samtidigt satsa på kollektivtrafiken är det som ger de stora effekterna, och det är detta man måste inrikta sig på i första hand, som vi ser det. I betänkandet finns också med frågan om haverikommission för vägtrafiken. Där har utskottet skrivit ihop sig på ett sådant sätt att det markeras mycket hårt att det måste bli en förbättring. Utskottet förutsätter att haveriundersökningar blir ett reguljärt inslag i trafiksäkerhetsarbetet. Vi får snart behandla en proposition som handlar om olyckorna i samhället över huvud taget och då framför allt på luftsoch sjöfartssidan. Tyvärr måste vi konstatera att man i denna proposition inte tagit hänsyn till de saker vi här behandlat. Men frågan kommer snart upp igen i riksdagen med tanke på att det har motionerats, förmodligen inte bara från miljöpartiet, om att haverikommissionen också bör ha en särskild avdelning för vägtrafik. Med tanke på antalet dödade borde detta vara självklart. Vi skulle inte behöva diskutera frågan här. Faktum är dock att man hittills haft en alldeles för hög toleransnivå till dödandet i vägtrafiken. Det måste vi få ändring på. I betänkandet behandlas också frågan om bidrag till reningsutrustning på äldre personbilar. I dag kan man få ett bidrag på 1 000 kr. om man sätter in reningsutrustning som renar till minst 40 96. Vi från miljöpartiet menar att man borde höja detta bidrag till 4 000 kr. för bilar fr.o.m. 1983 års modell. Vi skulle behöva få fart på installation av denna reningsutrustning. Den kostar mellan 4 000 och 6 000 kr. att köpa och installera. Bilarna från 1983 och framåt kommer att rulla ett stort antal mil på vägarna framöver. Där får vi de stora miljöeffekterna. På äldre bilar får man inte så stor effekt, men vi föreslår en höjning även för dem, inte lika mycket, men 1 500 kr. Detta ansluter ganska väl till det förslag som miljöavgiftutredningen lagt fram, även om utredningen har någon annan årsmodellindelning. Jag måste fråga folkpartiet vilken fot man står på. I utskottet sade man att man anslöt sig till miljöavgiftutredningens förslag i dess huvuddrag, men här stöder man en annan reservation som föreslår ett bidrag med 3 000 kr. till alla bilmodeller. Detta är betydligt sämre ur kostnadseffektivitetssynpunkt. Jag vill behandla frågan om bidrag till att i förtid sätta in renare motorer på lastbilar. Till detta föreligger enligt ramen 450 milj.kr. Miljöpartiet kräver att denna utrustning skall sättas in fr.o.m. 1992. Därmed blir det helt onödigt att slösa bort dessa pengar. Där kan vi ge ett tips till socialdemokraterna hur man kan köpa mer persontrafik till järnvägarna, som vi diskuterade nyss. När det gäller reningskraven på personbilar gör utskottet faktiskt ett tillkännagivande i betänkandet med anledning av en miljöpartimotion om att man skall iaktta strikt teknikneutralitet när det gäller reningsutrustning på äldre bilar. Redan förra året pekade vi på att man har haft certifieringskrav som skiljer sig ganska mycket mellan katalysatorteknik och annan teknik, som man sätter in på andra sidan motorn, på förgasarsidan. På det sättet har man gjort det i stort sett omöjligt för den andra sortens teknik att göra sig gällande. Detta hämmar utvecklingen och bromsar möjligheten att minska de miljöfarliga utsläppen och därmed förbättra miljön. Det känns bra att det finns ett enigt utskott bakom detta uttalande. Då slipper vi diskutera den frågan mera. I förra årets betänkande hade utskottet i denna fråga också markerat att kraven skall vara teknikneutrala. Detta har dock inte följts upp av naturvårdsverket. Det ankommer väl ytterst på regeringen att se till att riksdagens beslut verkställs. När det nu givits ett tillkännagivande till regeringen vore det väl ändå konstigt om regeringen inte också ser till att naturvårdsverket följer beslutet. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer där miljöpartiet finns med.

Herr talman! Betänkande nr 21 från trafikutskottet behandlar motioner om trafiksäkerhet som har anknytning till budgetpropositionen. Andra motioner som berör trafiksäkerhetsfrågor kommer utskottet att behandla senare. I de flesta fall har utskottet avstyrkt motionskraven eller föreslagit att de lämnas utan särskild åtgärd och därmed också följt förslagen i budgetpropositionen. Som vanligt har några reservationer fogats till betänkandet, och jag skall i korthet något kommentera dessa. Den första, från vpk och miljöpartiet, handlar om att reservanterna vill höja de operativa målen för trafiksäkerhetsarbetet. Från majoriteten tycker vi att det är självklart att målet för trafiksäkerhetsarbetet skall sättas högt. Enligt trafiksäkerhetsprogrammet kräver den årliga trafikökningen i sig åtgärder som förhindrar en ökning av antalet dödade med 25—30 och skadade med 750—1 000 per år. Detta mål knyter också an till WHO:s — alltså världshälsoorganisationens — mål på detta område. Den andra reservationen, från folkpartiet, handlar om kravet på en s.k. krisplan mot trafikolyckorna. Denna plan skulle bidra till en kraftsamling mot olyckorna, enligt reservanterna. Men eftersom inte innehållet i den föreslagna krisplanen i sig innehåller något nytt, blir det tyvärr endast en lek med ord utan att förslaget tillför trafiksäkerhetsarbetet något nytt. Flera av förslagen finns redan i trafiksäkerhetsprogrammet eller utreds av t.ex. körkortsutredningen. Det finns därför ingen anledning att byråkratisera trafiksäkerhetsarbetet med någon ytterligare plan enligt reservanternas modell. Trafiksäkerhetsarbetet blir inte bättre för att man byter rubriker på programmen eller planerna. Den tredje reservationen behandlar ett ständigt återkommande ämne i trafiksäkerhetsdebatten, informationsfrågan. Hur mycket pengar skall anslås, vem skall få sköta informationen och hur skall den se ut? Reservationen handlar om det sistnämnda. Vpk och miljöpartiet vill att NTF skall styra sin information till att informera och propagera för resande i kollektivtrafik. Det vill inte utskottet. Vi tycker inte att statsbidragen skall specialdestineras, Styrningen klaras av de organisationer som har till uppdrag att sköta trafiksäkerhetsinformationen bäst utan detaljstyrning från riksdagens sida. Vpk och miljöpartiet tycker att trafiksäkerhetsinformationen är alltför bilfixerad. Självklart riktar sig informationen till stor del mot bilisterna, helt enkelt beroende på att bilen som fordon är delaktig i olyckor efter våra vägar. Vidare har utskottet behandlat ett motionskrav som handlar om att få använda bidrag till byten av motorer eller till montering av reningsutrustning i befintlig fordonspark. Utskottet konstaterar här att man torde kunna räkna med möjligheter till bidrag från anslaget till motorbyte m.m. på lastbil eller buss, om bytet görs så att fordonet i alla avseenden uppfyller de krav som gäller för bidrag till ny lastbil eller buss. De sjätte och sjunde reservationerna handlar om höjning av bidraget för inmontering av avgasrening på äldre personbilar. Den s.k. miljöavgiftutredningen har lämnat sitt förslag om att bl.a. höja bidragsbeloppet till 4 000 kr. Efter remissbehandlingen pågår beredning i regeringskansliet. Mot den bakgrunden utgår utskottet ifrån att motionsförslaget kommer att tillgodoses till väsentlig del. Därmed behövs ingen särskild åtgärd av riksdagen. Slutligen föreslås att anslaget till bidrag till reningsutrustning på äldre bilar skall höjas till 100 milj.kr. Utskottsmajoriteten tycker att det inte finns anledning att frångå den beräkningen som gjorts i budgetpropositionen, utan avstyrker kravet. Jag yrkar bifall till trafikutskottets betänkande nr 21.